Fru talman! Per Unckel hade chansen att här i dag ta avstånd från det invandrarfientliga program som bl.a. hans partikamrat Sten Andersson står för i det program som Folkviljan och massinvandringen företräder. De säger i sina pamfletter att vi kommer från främmande kulturer och detta kommer att skapa stora problem för landet Sverige. Det kan t.o.m. förekomma krig i det här landet. De säger att vi som kommer hit i dag har förtur till utbildningar och arbete och att vi lämnar etniska svenskar utan jobb. De frågar människor med sina pamfletter om de vill offra sin sociala trygghet därför att jag finns här och därför att mina barn finns här. De frågar allt detta. Och Per Unckel tar inte avstånd från det. Passa på! Du har chansen! Gör det i dag! Till Sten Andersson vill jag säga: Så fort man pratar om Folkviljan och massinvandringen säger Sten Andersson att det rör sig om konspirationsteorier. När jag påstår att Folkviljan och massinvandringen vill bilda en nationell front i Sverige tycker han att det är konspirationsteori. Läs själv, Sten Andersson! Sten Anderssons egen ordförande i Folkviljan och massinvandringen säger i en intervju i Aftonbladet den 13 maj: Det skulle inte förvåna mig om vi får 50 % av rösterna i valet 1998. Sten Andersson får prata med sin ordförande, så att Sten Andersson vet vad han pratar om. Vad jag kan förstå är det också så att Sten Andersson är emot det program, det manifest, som hans eget parti har tagit fram. Han vill över huvud taget inte att fler människor som ser ut som jag kommer till det här landet. Det kan Sten Andersson också redovisa här i talarstolen, så att vi alla vet vad han egentligen tycker.
Fru talman! Jag tycker att det finns ord som används i den här debatten som är mycket olyckliga och som får mitt minne att gå bakåt i tiden. Det är ord som konspirationsteori. Var har vi hört det tidigare? Jag tror att vi alla vet var vi har hört det tidigare. Om man tycker att någon har fel kan man säga: Du har fel. Jag tycker inte att du har rätt. Ordvalet får i alla fall mig att minnas väldigt obehagliga saker. Vad gäller moderaterna skulle jag önska en tydligare förklaring från Per Unckel av var man står. Jag tycker inte att Per Unckel har varit tydlig här i dag. Jag tycker att det vore önskvärt att man faktiskt sade vad man tycker om flyktingpolitiken, att man var mer konkret innehållsmässigt och att man också sade vad man tycker om Folkviljan och massinvandringen och dess åsikter. Jag vill också ta upp en annan fråga. Vänstern tog upp frågan om makt. Mycket av det här handlar om makt. Invandrare som grupp har inga påtryckningsorganisationer. Hälften av dem som är födda i utlandet är inte heller svenska medborgare och har inte rösträtt till denna institution, riksdagen. I framtiden vill Socialdemokraterna skärpa kraven, ställa högre krav på medborgarskap. Dels skall man göra större skillnad på dem som är svenska medborgare och dem som inte är det, dels skall man försöka skärpa kraven för medborgarskap. Det är åtminstone något som man har manifesterat att man vill göra i Socialdemokraternas integrationsprogram, men även i den utredning som pågår just nu. Vad händer då? Då har vi svenska medborgare, som har flest rättigheter. Sedan har vi EU medborgare, som har litet färre rättigheter. Och sedan har vi dem som inte är EU-medborgare. Då har vi tre klasser i det svenska samhället. Är det här ett sätt att öka integrationen? Är det att öka integrationen att försvåra för människor att få svenskt medborgarskap? Det är redan i dag alldeles för svårt. Medborgarskap handlar om makt. Det handlar om demokrati. Det handlar om rättigheten att kunna delta, att kunna påverka. Vill vi att människor skall vara en del av samhället måste de få möjlighet att påverka.
Fru talman! Man häpnar! Sten Andersson konstaterar från talarstolen att vi på 25 år i praktiken inte har haft någon invandring. Det är samma Andersson som för bara några veckor sedan talade hos den främlingsfientliga organisationen Folkviljan och massinvandringen. Man kan ju undra varifrån den organisationen har fått sitt namn. Jag vill tacka Marianne Andersson och Rose Marie Frebran för det synnerligen tydliga avståndstagandet från Moderaternas programtexter och inhumana flyktingpolitik. Från Lennart Rohdin och Folkpartiet kommer inget avståndstagande, inget svar på mina frågor, inga svar till kammaren och det svenska folket. I stället kommer retorik och floskler och frågor till mig om var jag står. Det är väl ganska självklart. Det är bara att läsa kammarens protokoll. Jag har röstat för och står bakom regeringens politik i den här frågan. Jag vill för kammaren och för Lennart Rohdin påminna om vad det är jag vill att han skall ta avstånd från. Jag läser från s. 7 i Moderaternas program Land för hoppfulla: Han kan inte undgå att se vad invandrarna får. De får socialbidrag, de har hyran betald, de har fria månadskort, så gott som fri barnomsorg. Med tre barn får de en levnadsnivå som motsvarar en inkomst före skatt på flera hundra tusen. Han kan inte låta bli att tänka på det. Varje gång han ser en svartskallefamilj tänker han på det. Det undviker Lennart Rohdin att ta avstånd från. Väljarna svävar i okunskap om vilken flyktingpolitik som kommer att bedrivas vid en eventuell borgerlig regering. Det är djupt beklagligt.

Fru talman! Pierre Schori ansåg att jag gjorde en Canossavandring till kammaren. Det är väl snarare så att kammarkansliet borde ha vandrat hit med min i går inlämnade ansökan om att få delta i debatten. Varför skulle inte jag vilja debattera detta, när det är det öppna samtalet jag efterlyser? Hans Andersson sade att man inte får peka finger åt invandrarna och flyktingarna. Jag håller med om det. Det är exakt detta som vi har velat göra när vi tar upp diskussionen: peka finger åt dem som bär skuld. Det är inte invandrares och flyktingars fel att de inte har fått något arbete. Det är inte invandrares och flyktingars fel att deras mångfaldiga kultur inte kan komma till uttryck. Det är Hans Anderssons fel, det är Pierre Schoris fel - alla de som vägrar släppa fram de initiativ som behövs för att jobben skall bli fler och företagen fler, alla de som vägrar släppa fram de mångkulturella initiativ som skulle kunna blomstra i Sverige om de fick chansen. Det får de inte. Därför riktar vi kritiken, inte mot en enda invandrare, inte mot en enda flykting, utan mot er som inte vidtar de mått och steg som krävs för att samhället också i verkligheten skall kunna bi det öppna och toleranta samhälle vi vill ha. Juan Fonseca frågar mig om Folkviljans uppfattning om invandring. Jag delar inte den. De anser att människor inte skall få komma hit. Jag tycker tvärtom. Människor skall få komma hit. Jag säger: Välkommen! Men jag säger till Juan Fonseca som till Hans Andersson och till Pierre Schori: Men gör då det ni måste göra för att människor skall kunna komma hit och söka sig en framtid i det här landet. Klientifiera dem inte, förvägra dem inte deras mångfald, förvägra dem inte möjligheten att komma till sin rätt. Jag pekar också finger. Jag pekar finger åt Anders Ygeman ärligt och uppriktigt, som i partipolitisk nit inte vill delta i en seriös debatt om flykting och invandrarpolitiken, som läser skrifter fel, som säger att internationella konventioner är lika med kvotflyktingar trots att han borde veta motsatsen. Han förvränger och förtalar, precis som den organisation i vilken han är vice ordförande. Fru talman! Den typen av debatt gör att svensk invandrar och flyktingpolitik tar många steg tillbaka.

Fru talman! Först en fråga till Juan Fonseca. Han pratar om min egen ordförande. Vem är det han avser? Jag är inte med i den förening som har fått så mycket reklam i dessa dagar. Jag har pratat på ett av föreningens möten. Det är en våldsam skillnad. Hans Andersson uppträdde här som någon maskulin variant av prinsessan på ärten. Vi har 4 minuters inlägg. Att jag inte kunde bemöta Hans Andersson berodde på tidsbrist. Jag berättade att kommunismen i alla fall hade försvunnit i Sverige. Jag tycker att en f.d. kommunists trovärdighet i de här frågorna, med tanke på vad det partiet har åstadkommit globalt, borde ligga under nollpunkten. Jag hävdar att rasism i någon större omfattning inte finns i Sverige. Däremot finns det - det bryr sig ingen eller få om i den här kammaren - en omfattande kritik mot den förda flyktingpolitiken. Än en gång vill jag fråga: Vad är det för en naturlag som säger att Sverige är olikt alla andra länder i Europa? Jag frågade förra gången. Ingen svarade. Jag frågar nu. Nu är det bara Pierre Schori och Hans Andersson som kan svara. Yttrandefriheten berörde ingen heller. En person vill inte delta i debatten, inte för att hon har sagt fel enligt vad hon själv påstår utan på grund av reaktionerna. Till sist, fru talman: Jag vet att medierna och alla andra har lusläst mina motioner och inlägg i riksdagen i den här frågan. Man har aldrig kommit på att jag har kritiserat någon enskild invandrare eller något kollektiv, till skillnad, Lennart Rohdin, från ett statsråd som vid ett tillfälle sade i denna talarstol att en viss folkgrupp är mer tjuvaktig än andra. Sådant skall man passa sig för i debatten. Pierre Schori lovade i går att lämna över en lista med namn till mig. Den listan kan jag få via internposten, tack.

Fru talman! Jag vill upprepa, Marianne Andersson, att det kommer en genomarbetad proposition i höst - den första i sitt slag. Dessutom kommer den bostadspolitiska propositionen att innehålla väsentliga delar integrationspolitik. Över huvud taget borde all vår lagstiftning som beslutas i denna kammare genomsyras av medvetenheten om betydelsen av integration. Jag håller med om att det är viktigt att de boende får inflytande och makt över sin egen situation. Vi har haft många aktuella diskussioner. Det pågår också olika experiment, och utvärderingar, i Rosengård, Blåkullaprojektet osv., där invandrarorganisationer är med och styr och sköter förvaltningen av bostäder. Vi skall inte heller glömma bort i sammanhanget att i de s.k. Blommanpengarna ingår att stimulera invandrare att utnyttja sin rösträtt. Det är viktigt, Lennart Rohdin, att i alla sammanhang upplysa om att den allra största flyktingskaran går från ett fattigt u-land till ett annat fattigt u-land. Det är bara en bråkdel som kommer till Europa och Det kommer inga otaliga skaror hit, som det står i Moderaternas manifest! Vi kan se på några siffror. 75 000 in och 15 000 ut. År 1995 var det 36 000 in och 15 000 ut. I fjol var det praktiskt taget lika - 39 000 in och 33 000 ut. Det är alltså på ett par år en halvering av antalet invandrade alla kategorier och en fördubbling av antalet utvandrade. Det är nästan balans. Vi kan notera ett kraftfullt avståndstagande från vissa delar - jag säger detta ärligt - av Land för hoppfulla. Vi väntar på ett avståndstagande också från Jag är inte glad för den här typen av debatt. Men jag tycker samtidigt att den är nödvändig. Vi har gått från en ganska bred enighet i riksdagen i januari till att plötsligt få en upprivande debatt på grund av några ynka få sidor med en sådan sprängkraft som Land för hoppfulla har förorsakat. Det gläder mig inte. Det citat som Anders Ygeman läste upp är hemskt. Unckel har själv sagt att han står för detta. Därför är det rimligt att partiledaren själv, som lusläser Socialdemokraternas motioner, skrifter och manifest, men som säger sig inte ha haft tid att läsa detta, åtminstone ägnar ett elektroniskt brev åt saken. Jag har kritiserat detta. Men jag har varit ytterst noga att inte använda egna ord. Jag har använt ord, verb, adjektiv, som har använts av moderata och borgerliga tidningar - för att visa att det finns ett brett avståndstagande. Skapa inte ett nytt brofäste i riksdagen eller hos folket, Per Unckel, som Ny demokrati försökte upprätta. Ta avstånd från detta. Säg att det var ett olycksfall. Det vore bra. Då kan vi komma ifrån den debatten och komma fram till de viktiga integrationsfrågorna. Sedan var det medborgarskapet, Yvonne Ruwaida. I förslaget Från invandrarpolitik till integrationspolitik är syftet just att stärka statusen på medborgarskapet, inte att snäva in det. Man skall komma ifrån "vi och dom". Jag kan kalla mig andra generationens invandrare, eftersom jag har en position. Men vad är det för vits att upprepa för alla människor att de är andra generationens invandrare om de inte själva vill det? Är man svensk medborgare så är man svensk medborgare. Men man kan ha olika bakgrund. Det är det som är syftet med skriften.
Nu går ordet till Hans Andersson. På grund av gällande regler för interpellationsdebatter finns det inte några andra möjligheter att gå in och besvara frågor.

Fru talman! Rasism och främlingsfientlighet skall kriminaliseras och jagas. Det går inte att i en demokrati hitta några ursäkter, t.ex. att det är fel på invandrar och flyktingpolitiken. Men vi måste självfallet gå djupare för att finna motgifter mot de tendenser som finns. Vi måste gå till oss själva. Det är först när vi erkänner att vi alla inom oss har ett frö till intolerans som bottnar i oro, rädsla för det okända, som vi verkligen kan nå resultat. Jag håller med Hans Andersson. Utan ett personligt engagemang, en inre överenskommelse med det egna jaget att stå emot fördomar, förtal och fördumning, brutaliserar vi oss själva och samhället. Därför är det hur vi här och utanför denna kammare hanterar detta intoleransens frö som vi bär inom oss som avgör vilka människor vi blir. Vi kan bekämpa detta med hjälp av upplysning och kunskaper. Hur vi hanterar detta kommer att betinga oss själva och vår omgivning. Har vår egen grund skakats i sina grundvalar på grund av arbetslöshet, utanförskap eller andra former av social isolering, minskar också mottagligheten för förnuftsargument. I stället ökar grogrunden för enkla lösningar, hetspropaganda, gängbildning, subkultur. Där skiljer vi oss på ideologiska grunder mot Moderaterna. Därför blir en kraftfull och uthållig politik mot arbetslöshet, utslagning, för social solidaritet och sammanhållning, för upplysning och kunskap, odelbara och oundgängliga inslag i kampen mot intolerans, främlingsfientlighet och rasism. Jag vill tacka alla som har deltagit i debatten.

Fru talman! U-världen har genomgått en demokratisk och marknadsekonomisk revolution. Det är en ny och annorlunda värld som vi har att hjälpa att ta sig ur fattigdomsfällan. Socialdemokraterna har det inte lätt med sin trovärdighet. De satte upp enprocentsmålet och talade vitt och brett om det, men det var en borgerlig regering under Carl Bildts ledning som uppfyllde det. Efter det senaste valet skar så socialdemokraterna hårt i anslagen och började i stället tala om en "skammens gräns" - FN-rekommendationen på 7 promille av bruttonationalinkomsten. Men inte heller den uppfyller man. Med kreativ bokföring stoppar man in kostnader för invandringsoch flyktingpolitiken inom den gränsen. Och eftersom man inte uppfyllt tidigare åtaganden till u-världen har man till yttermera visso pengar över i form av reservationer på 3 miljarder som man tullar på och nu använder en gång till för att uppfylla sina promillemål. Det är verkligen återanvändning. Andra verksamhetsområden har av statsministern utlovats att få 10 friska miljarder - som inte finns annat än i statsministerns förhoppningar - men så inte biståndet. Här finns inga nya friska s-miljarder. Ändå måste socialdemokraternas företrädare stå här och bekänna sig till ett enprocentsmål, ett mål som ingen tror att de kommer att uppfylla. Det är faktiskt hög tid att efter 35 år av biståndsverksamhet göra en genomgripande analys av mål och metoder. Det gemensamma för världens fattiga länder är just fattigdomen. I övrigt skiljer de sig i mycket. Det är därför just fattigdomen vi skall koncentrera oss på att bekämpa. Det är det övergripande målet. Mål som man enkelt kan uppfylla enbart genom att förbruka en viss summa pengar är ingen särskilt sofistikerad ledningsmetod. Speciellt inte i en verksamhet som pågått ända sedan 1962. Det är därför som vi från moderat sida rekommenderar en övergång från procentmål till effektivitetsmål i stället. Det är mål av typen antal flickor som har fått basal utbildning eller antal hushåll som har fått rent vatten. Vi tycker att man skall kunna mäta vad man gör. Landramarna - fasta summor över flera år till ett visst land - bidrar till att biståndet blir mer av normala budgetintäkter än insatser på speciellt angelägna områden. Obundet s.k. importstöd - som t.ex. i Moçambique medgav bilinköp till parlamentsledamöterna - är ännu mera tveksamt. Vi tror att kontraktsbundet projektbistånd tydligare markerar inriktningen på utvecklingsinsatser. I det sammanhanget vill jag också understryka att korruption och missbruk av biståndet aldrig kan accepteras. Sådant skadar på sikt allvarligt utvecklingen i våra samarbetsländer. Det är angeläget att ha rejäla biståndsanslag i många år framöver. Men det är än viktigare att de används på ett riktigt sätt och att fattigdomen verkligen utrotas på ett hållbart sätt. Miljön måste skonas samtidigt som de i dag fattiga länderna på sikt måste bli självförsörjande och välmående. Sedan behövs varken Sida eller procentmål. Vad vi skall nå är en värld av välmående demokratier, inte ett kontinuerligt biståndsberoende och ett evigt enprocentsmål. Regeringens trosvissa påstående att "en begynnande global offentligt sektor" håller på att växa fram genom biståndet är däremot enligt vår uppfattning ingen höjdare. Det vet man i öst, och det vet man i Det finns anledning till betydande optimism när det gäller utvecklingen i u-länderna. Socialistisk planekonomi har nu övergivits nästan överallt. Diktatur och förtryck förekommer visserligen fortfarande på en del håll, men diktaturerna blir successivt allt färre. Åtskilliga länder i Stillahavsasien har visat att de på bara en generation, 20-30 år, har kunnat gå från absolut fattigdom till relativt välstånd, och det även utan fördelen av stora naturresurser. Vi bör lära oss av hur de har agerat. Sydasien är inne i en klar tillväxtfas, om den än får betraktas som något osäker. Stora delar av Latinamerika är likaså bra på gång. Nordafrika och Mellanöstern har stort bistånd och ofta stora oljeresurser och borde kunna utvecklas bättre än vad som nu sker. Men det stora problemet är södra Afrika, dvs. Afrika söder som Sahara. Det är här fattigdomen ökar, och det är hit världens resurser alltmer måste koncentreras. Hur utrotar man fattigdomen? Vår främsta insats borde vara att öppna våra och EU:s marknader för uvärldens produkter, inte minst på livsmedelsområdet. Dessa länders handel är redan i dag mer än tio gånger större än biståndet. Särskilt viktigt är det att vi inte accepterar alla de nya handelshinder som nu föreslås från olika oroade inhemska aktörer, inte minst på miljö och arbetsmiljöområdet. Låt oss i stället använda biståndsmedel till att rätta till sådana bekymmer för de aktuella u-länderna. Katastrofbistånd kommer vi alltid att vilja och behöva ställa upp med. Bland det övriga humanitära biståndet vill vi prioritera basal utbildning för alla barn, inte minst flickorna - det fattas fortfarande i väldigt många av de länder vi samarbetar med - basal hälso och sjukvård och sådan infrastruktur som inte är direkt kommersiellt lönsam. Det ryms alltid inom 10 % av BNP i ett u-land, men det uppfylls sällan ens i länder med betydligt högre bistånd. Kraftverk och liknande lönsamma projekt tycker vi däremot att kommersiella krafter kan sköta på kommersiell bas. Vi anser att det bistånd som ges direkt till statsmakterna bör begränsas till en nivå på 10 % av BNP, så att regeringarna inte blir mer beroende av givarnationerna än av det egna folket. Sedan kan man mycket väl och mycket gärna ge mer bistånd till en rad länder. Men i så fall skall det kanaliseras via enskilda organisationer. En hållbar tillväxt - det har vi lärt från Stillahavsasien - kräver ett rättssamhälle med institutioner och respekt för mänskliga rättigheter. Det kräver en marknadsekonomi och dess institutioner - man behöver banker, börs, osv. - och det krävs en stabil demokrati med fria medier. Här kan vi göra viktiga insatser. Det är oacceptabelt att regeringen nu har dragit in den noggranna redovisning av situationen när det gäller mänskliga rättigheter i våra samarbetsländer som den borgerliga regeringen bifogade biståndsbudgeten. Riksdagen behöver den informationen inför ställningstagandena i budgethanteringen. Kunskapsöverföring och kompetensutveckling är viktigt. I u-länderna spelar jordbruket en stor roll. Landreformer behövs ofta. En växande småförtagsamhet - dessutom ofta i kvinnlig regi - behöver fasta spelregler och rimliga lånevillkor. Hela tiden måste man aktivt bevaka jämställdhetsaspekterna. Skuldavskrivningar har diskuterats mycket. Det kan vara ett verksamt sätt att hjälpa en ny demokratisk regim att komma igång med utvecklingen. Där bör det användas. Men det får inte vara ett sätt att möjliggöra för en korrupt regim att överleva. Är man osäker tror vi att ränte och amorteringsfrihet under ett antal år kan vara en väg att följa utvecklingen och få bättre begrepp om framstegsvänligheten i den nya regimen. Bretton Woods-institutionerna, Världsbanken, har blivit en dominerande aktör i biståndet. Deras sätt att byta fördelaktiga lån mot utvecklingsgarantier har onekligen varit mycket framgångsrikt - men så är det ju också deras asiatiska ekonomer som föreslagit det. Deras uppföljnings och utvärderingsverksamhet är oersättlig. Vi tror att mer av det multilaterala biståndet bör kanaliseras den vägen. EU håller på att se över Lomébiståndet, och Sverige kan med sin långa och breda erfarenhet spela en mycket viktig roll i det sammanhanget. Jag vill här ge biståndsministern en eloge för den öppenhet han visat riksdagen i det här avseendet, i varje fall så här långt. I en globaliserad värld är det angeläget att ha en samlad politik gentemot varje samarbetsland. I andra sammanhang har jag understrukit betydelsen av att UD och ambassaderna har det övergripande ansvaret för handels och investeringsfrågorna visavi andra länder. Lika viktigt är det att biståndet är en integrerad del av vår utrikespolitik, och jag menar att mycket av ansvaret därför bör föras tillbaka från Sida till UD. Däremot bör utvärderingarna av biståndet på nytt frigöras från dem som bedriver verksamheten. Sida må ha internrevisorer, men ett fristående utvärderingsinstitut är också en nödvändighet. Statens egenregiverksamhet på biståndets område bör efter hand minskas. Det stora statliga ämbetsverket med sina många fast anställda specialister minskar allvarligt den flexibilitet som en u-värld i ständig förändring behöver. Ett kontraktsbundet projektbistånd är i många fall mer effektivt. Dessutom tror vi att en betydande del av Sida bör finnas där de stora problemen finns, dvs. i södra Afrika. Att från Stockholms horisont leda en verksamhet på andra sidan jordklotet är inte något att sträva efter. Barnen, Lutherhjälpen, Diakonia, Forum syd och många andra, är ovärderliga för biståndet. De finns på platsen, de har mångårig erfarenhet, de är uppbyggda för att arbeta flexibelt, de har ett spontant engagemang och de bidrar i hög grad till att öka biståndsviljan här hemma. Vi vet att deras bistånd når fram till de fattiga i u-länderna, vilket bistånd via statsmakterna långt ifrån alltid gör. Successivt bör alltmer av biståndet kanaliseras via frivilligorganisationerna. Deras mottagningskapacitet är i dag begränsad, men den kan säkert ökas samtidigt som den statliga egenregiverksamheten dras ned. Även det stiftelseanknutna demokratibiståndet behöver utvidgas. Fru talman! En miljard människor vaknar varje dag hungrande. De lever i absolut fattigdom. Vi har ett ansvar för att medverka till fattigdomens avskaffande genom att stödja u-länderna på vägen till frihandel, marknadsekonomi, ekonomisk tillväxt, ett rättssamhälle, jämställdhet, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Historien har visat att detta är vägen till välfärd. Jag yrkar bifall till reservation 1 men står självfallet bakom våra övriga reservationer.

Fru talman! Jorden är vårt gemensamma hem. Vi delar alla samma biosfär - ingenting försvinner och allting sprider sig. Det finns ingen möjlighet att via isolering från resten av världen undkomma problemen. Från jorden finns ingen flyktväg, och inte heller finns det någon del som är möjlig att isolera från helheten. Vi är alla förpliktade att ta ansvar för helheten. Slutsatsen av denna grundläggande insikt kan bara vara en: För att vi skall kunna nå en hållbar utveckling på hela vår jord, lösa de allvarliga fattigdomsproblemen, överbefolkningen, miljöproblemen och hoten mot fred och säkerhet, behövs internationellt samarbete. Trots att det finns människor också i vårt land som har ekonomiska svårigheter är Sverige i jämförelse med de flesta andra länder ett oerhört rikt och välmående land. Det internationella utvecklingssamarbetet hör till våra viktigaste och mest konkreta utrikespolitiska verksamheter. Förutom att det visar solidaritet med människor som har det svårt är det ett bidrag till lösningen av ett antal centrala internationella problem, som måste lösas om inte mänsklighetens livsbetingelser gradvis skall försämras. Det är således ett gemensamt ansvar att i grunden angripa gemensamma problem som annars hotar jordens överlevnad. Det är en självklarhet att Sverige skall ta på sig sin del av ansvaret också för de globala problemens lösning. Vi måste vara med och betala, antingen nu eller senare. Men om vi väljer att vänta, kommer kostnaderna att öka. Den bild vi får av utvecklingen i vår omvärld är komplex. Alltfler länder formas till stabila demokratier. Alltfler länder förmår resa sig ur den djupaste fattigdomen, och för många människor på vår jord har 1990-talet inneburit förbättringar. Men vi ser också exempel på motsatsen: människor som far illa i länder som förtärs av inre konflikter och människor vilkas livsbetingelser föröds av miljöförstöring och rovdrift. Fru talman! Centerpartiet har länge kritiserat den dominerande roll som landprogrammen haft för biståndsanslagens uppbyggnad. Den strikta uppdelningen på landprogram har resulterat i att den biståndspolitiska debatten och de biståndspolitiska prioriteringarna alltför mycket har handlat om vilka länder vi skall hjälpa och alltför litet om vilka globala problem vi vill medverka till att lösa. En given biståndsnivå i ett visst land har lätt kommit att uppfattas som en rättighet för det landet och en sänkning av densamma som en ovänlig handling som svensk sida. Centerpartiet anser att biståndsprioriteringarna skall göras problemorienterade och relaterade till de biståndspolitiska mål som riksdagen lagt fast. Centerpartiet har i konsekvens med detta förordat en mera ämnesinriktad uppdelning av anslagen. Under fyrpartiregeringen togs vissa steg i den riktningen, men någon konsekvent omläggning hanns inte med. Vi föreslår för framtiden en anslagsstruktur byggd på anslagens ämnesvisa ändamål. Ur dessa anslag får sedan medel tas i anspråk för att skapa landprogram för olika länder. Jag vill i det här sammanhanget betona att en sådan omläggning inte innebär att landprogrammen helt avskaffas. Men genom ett dubbelt system med anslag och program får politiker och allmänhet en betydligt bättre insyn i hur resurserna fördelas både ämnesmässigt och geografiskt. Jag vill fråga Pierre Schori om han kan tänka sig att regeringen går i den här riktningen än mer framöver. Vi utvecklar detta i reservation 12. Vi kan konstatera att man i svenska biståndsinsatser inte alltid gjort de bästa prioriteringarna. I stället bör riksdagen konstatera att tidigare biståndsstrategier haft allvarliga brister. I det svenska biståndet har man inte utnyttjat lokala resurser och lokalt kunnande, och detta har bl.a. bidragit till svårigheterna att nå de allra fattigaste. Vi i Centerpartiet noterar nu ett ökat gehör för våra synpunkter att Sverige behöver förändra inriktningen av biståndet. Det är positivt. En avgörande förutsättning för hållbar utveckling är en fungerande demokrati. Utan en fri debatt är det svårt att förhindra ineffektivitet, korruption, nepotism och brott mot mänskliga rättigheter. Auktoritära diktatoriska system innebär också att en elit gynnas på de stora befolkningsgruppernas bekostnad. Detta gör demokrati till en av de nödvändiga förutsättningarna för utveckling. En fungerande demokrati är en demokrati som också engagerar människorna på den lokala nivån och som ger kvinnor samma villkor som män. Misslyckas man att mobilisera människor på landsbygden och i storstädernas slumområden är risken stor att de sociala klyftorna ytterligare vidgas. Demokratin riskerar att bli något exklusivt för städernas medel och överklass. Den lokala demokratin som även har stor betydelse för att i ett tidigt skede lösa konflikter riskeras om den inte kan expandera. För att ge män och kvinnor i städer, såväl som på landsbygden, möjligheter till en självständig uppfattning i val av partier och kunskaper om hur en demokrati fungerar krävs omfattande folkbildningsinsatser. I flera länder är partiarbete fortfarande föraktat av många människor på grund av alla år med partidiktatur. Enskilda organisationer, folkrörelser och vuxenutbildningsorganisationer har en viktig funktion att fylla i denna process. Ungefär tre fjärdedelar av jordens befolkning bor på landsbygden - huvudsakligen i fattiga länder. I många av de fattigaste länderna är landsbygdens produktion också helt avgörande för ekonomin. Det är i landsbygdsmiljön som större delen av världens ekonomiska misär, miljöproblem och sociala problem finns, även om de många gånger kan vara mer dramatiska i den snabbt växande storstadsslummen. Inflyttningen till städerna skapar nya problem för länderna i tredje världen. Arbetslösheten är enorm. Framväxande slumområden tär hårt på miljön, orsakar sjukdomar, föder brottslighet osv. Storstädernas tillväxt i uländerna är i grunden också orsaken till svårigheterna att få en utkomst på landsbygden. Därför är det naturligt att ställa landsbygdens utveckling i centrum för ansträngningarna att bekämpa fattigdomen och att åstadkomma en positiv utveckling. Landsbygdens utveckling måste sättas i centrum och större vikt måste läggas vid ett bistånd som stöttar ett miljömässigt hållbart samhälle, inte minst inom livsmedelsproduktionen. Ökad vikt skall ges åt sviktande livsmedelsproduktion och åt bristande tillgång till rent vatten. Genom att satsa på landsbygden når vi de fattigaste - fattigdomsinriktningen stärks - samtidigt som en sådan satsning innebär att inflyttningen till storstädernas slumområden bromsas. Fru talman! Vi ser också att det har skett en ökad feminisering av fattigdomen. I dag lever ca 1,3 miljarder människor i fattigdom. Kvinnornas andel har ökat, och utgör i dag omkring 70 % av dessa. Det är därför viktigt att bättre beakta kvinnornas ofta avgörande roll då stödinsatserna utformas. I de flesta samhällen har kvinnor ett stort ansvar för sig och sina familjer. Däremot är det nästan alltid männen som har makten, både i det lokala samhället och i de beslutande församlingarna. Kvinnor har drabbats särskilt hårt av den ekonomiska åtstramning som skett under strukturanpassningsprogram, och dessutom av privatisering och ökad arbetslöshet. Biståndet har hittills mest kommit männen till del. Även efter det att jämställdhet införts som ett mål för allt svenskt bistånd finns det ett stort behov av särskilda projekt vars syfte just är att förbättra kvinnornas situation. Av det svenska biståndet används i dag endast 1 % av Sidas medel till direktinsatser för jämställdhet. Därför är det av stor betydelse att man i det svenska biståndet uppmärksammar kvinnornas roll i utvecklingsprocessen. Några kvinnor från Centerpartiet har skrivit en motion om kvinnornas roll i biståndet och särskilt riktade insatser till kvinnor. Vi ville ha en försöksverksamhet under ett par års tid där man satsade direkta, lika stora, summor dels på kvinnor, dels på män. Sedan ville vi ha detta utvärderat efter ett antal år. Jag har inte själv följt upp detta motionskrav i utskottet eftersom jag inte är riktigt färdig med tanken och idén. Men nu har jag väckt den, och jag diskuterade detta på Sida i går kväll. Möjligtvis skulle man kunna använda mikrolånen som ett sådant här jämförelseområde. Jag känner att det skulle vara intressant att göra en utvärdering av biståndet till kvinnor respektive män. Man skulle se vilken effekten blir och vilket resultat det hela får. Jag undrar om Pierre Schori kan tänka sig att ha någon åsikt om det här, som jag själv som sagt inte har drivit särskilt hårt i utskottet hitintills. Förutom detta behövs insatser för att höja utbildningsnivån bland kvinnor. Det finns ett stort behov av stöd och lån till kvinnors företagande. Ökade möjligheter för kvinnor att klara sin försörjning är mycket viktigt, inte minst för att få kontroll på befolkningsutvecklingen. En utbildad kvinna med försörjningsmöjligheter föder inte fler barn än hon själv kan ta hand om. Fru talman! Barn och mödravård är en viktig del i det kvinnoinriktade biståndet. Primärvården bör prioriteras. I denna ingår mödra och barnavård som en viktig del. Insatserna för att minska mödradödligheten bör förstärkas. Centerpartiet anser att dessa insatser skall förstärkas genom utbildning av barnmorskor i byarna. Detta har genomförts med gott resultat i Angola. Vi kan tänka oss tillbaka till den tiden när vi i Sverige utbildade våra barnmorskor, och vilken stor betydelse det hade för att minska mödradödligheten vid sekelskiftet. Det finns alltså stor anledning att dra nytta av de goda erfarenheterna från Angola. Barnmorskeutbildning bör därför prioriteras alltmer i fler programländer. Utskottet skriver också välmenande om detta område, men vi i Centerpartiet tycker inte att det är tillräckligt tydligt. Därför har vi en reservation på den punkten. Centern står också bakom reservation 20. I den framhålls vikten av årliga rapporter om situationen och utvecklingen när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati i mottagarländerna för svenskt bistånd. Detta skall ske i samband med budgetförslaget. Det skulle vara en viktig signal till mottagarländerna om svenska riksdagen noggrant följde och värderade utvecklingen av mänskliga rättigheter och demokrati i dessa, samtidigt som man inte kan utesluta att det också skulle kunna påverka utvecklingen i positiv riktning. Slutligen vill jag bara understryka behovet och vikten av bistånd till de allra fattigaste; det enorma behov av bistånd och utveckling som finns och ökar i Afrika. I en flerpartimotion har särskilt den besvärliga situationen för de västsahariska flyktingarna tagits upp. Eftersom jag själv besökt flyktinglägren i Algeriet kan jag bara understryka vikten av att detta bistånd fortsätter och utökas. Vi hade en särskild samling här i riksdagen i går som gällde stöd till västsaharierna. En betoning av detta bistånd skulle vara viktig. I en motion av Inger Koch och undertecknad framhålls vikten av ett utökat stöd till FN:s minröjningsprogram i Afghanistan, eftersom landet räknas som ett av världens mest minerade länder. Enligt FN:s beräkningar finns det minst 10 miljoner kvarlämnade minor i landet, vilket självfallet kommer att innebära stort lidande och nöd för dem som kommer att drabbas innan minröjning skett. Redan har över 400 000 människor, i många fall barn, blivit invalidiserade. Åtskilliga tusen har dödats. Självklart behövs också insatser i Afghanistan på utbildningsområdet. Särskilt viktigt är det att uppmärksamma att även flickor får utbildning. Jag vill också nämna behoven av ökat humanitärt bistånd till de tibetanska flyktingarna i Dharmsala. Nyss hemkommen från Nordkorea kan jag inte låta bli att nämna de enorma behov av humanitära insatser som krävs för att förhindra den svältkatastrof som hotar där, även om detta inte berörs i betänkandet. Med detta, fru talman, vill jag understryka att jag står bakom alla reservationer där Centern finns med, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 12.

Fru talman! Internationellt utvecklingssamarbete är rubriken på dagens betänkande. Det skiljer sig något från tidigare betänkanden i och med att det inte handlar om pengar. Det diskuterar vi numera i annan ordning. Trots det tog Bertil Persson upp pengarna och enprocentsmålet. Han sade att socialdemokraterna har bekymmer med enprocentsmålet. Det kan vi hålla med om. Samtidigt har Bertil Persson sina egna bekymmer när det gäller medlen till biståndet. Bertil Persson säger att det behövs rejäla biståndsanslag. Det kan vi också skriva under på. Men vi vet att moderaterna i sin motion med anledning av vårpropositionen föreslår kraftiga nedskärningar. Det rimmar illa. Det är inte bara socialdemokraterna som har bekymmer med enprocentsmålet. Moderaterna har bekymmer med att få det att gå ihop, med rejäla biståndsanslag och kraftiga nedskärningar. Jag tänker inte uppehålla mig vid enprocentsmålet och pengarna i dag. Vi har diskuterat det ganska mycket här. Det råder nog ingen okunnighet om var Folkpartiet står i denna fråga. Jag tänkte i stället gå in på innehållet - hur skall vi använda de pengar som står till förfogande, antingen det är 0,7 %, 0,8 %, 0,9 % eller 1 %? Det är innehållet i biståndet vi nu skall försöka koncentrera oss på. Vi får ganska mycket information om biståndet. FN-organ ger ut informationsskrifter. Undersökningar görs. Det kommer information från Sida. Enskilda organisationer berättar om vad de åstadkommer. Häromdagen fick jag på mitt bord Världsbankens atlas. Världsbanken ger också ut mycket bra informationsmaterial om biståndet. Det är mycket intressant läsning. I Världsbankens atlas sägs bl.a. att levnadsstandarden har förbättrats över hela världen. Många utvecklingsländer har lyckats reducera fattigdomen. Barndödligheten har halverats sedan 1970. Då var barndödligheten 107 barn per 1 000 födda barn. År 1995 var barndödligheten 60 barn per 1 000 födda barn. Medellivslängden har ökat från 55 år till 64 år. Världens befolkning är i dag friskare, bättre utbildade och äter bättre än för 25 år sedan. Men det råder stora olikheter. Det är det som är problemet. Det är därför vi talar om utvecklingsländer och industrialiserade länder, i-länder. Mer än 1,3 miljarder människor lever i dag på mindre än 1 dollar om dagen, alltså mindre än 7 8 kronor om dagen. Av dessa bor 60 % i Asien och Afrika söder om Sahara. Medellivslängden i Afrika söder om Sahara är 52 år, jämfört med över 60 år i andra utvecklingsländer. Sådan statistik finns att tillgå. Den ligger till grund för våra bedömningar, när vi skall diskutera innehållet i biståndet. Jag har gått tillbaka och tittat i den s.k. proposition 100, som skrevs 1962. Den är portalpropositionen för biståndet. Jag tror att det var Olof Palme som höll i pennan. Där skrev den dåvarande regeringen följande: "Den växande känslan av solidaritet och ansvar över gränserna är ett uttryck för en fördjupad insikt om att fred, frihet och välstånd inte är exklusivt nationella angelägenheter utan alltmer universella och odelbart. De ideella motiven för biståndsgivningen är alltså samtidigt i hög grad realistiska. Det svenska utvecklingsbiståndet kräver inte någon annan motivering än den här anförda." Ja, så står det i proposition 100 av årgång 1962. Det har gått 35 år sedan denna epokgörande proposition lades på riksdagens bord. Mycket har hänt inom biståndspolitiken under dessa 35 år, såväl positivt som negativt. Vi har 35 år av erfarenhet att falla tillbaka på vad gäller det svenska biståndet. Det kan vara värt att vid en biståndsdebatt som denna citera ytterligare några rader ur proposition 100 för att understryka hur förutseende och framåtsyftande Sveriges riksdag var i biståndsfrågan när den för första gången formulerade sig i frågan. "Eftersom biståndet berör vårt förhållande till främmande stater och biståndsgivande internationella organisationer utgör det - en del av den svenska utrikespolitiken. Ett viktigt syfte för denna är att bidraga till utjämning och större förståelse mellan folken och därigenom främja internationell solidaritet och en fredlig utveckling i världen. Vårt aktiva stöd åt FN är ett led i denna politik. Det svenska utvecklingsbiståndet bör stå i samklang med dessa strävanden -. En ekonomisk utjämning mellan fattiga och rika folk kan på längre sikt bli ett villkor för fredliga internationella relationer." Litet längre fram i propositionen utvecklas demokratins betydelse för utvecklingen. Jag tänker ägna en del av mitt anförande i dag åt demokratins betydelse för utvecklingen i världen. Det står nämligen där att det kan "vara rimligt att söka inrikta biståndsgivningen så att den, så långt man kan bedöma, medverkar till en samhällsutveckling i politiskt demokratisk och social utjämnande riktning. Det är inte i överensstämmelse vare sig med det svenska biståndets motiv eller med dess mål att den bidrager till att konservera en framstegsfientlig samhällsutveckling." Enligt mitt förmenande är det framför allt inom det senare området, demokratiutvecklingen, som biståndet till stora delar misslyckats. Alltför länge utgjorde demokratimålet enbart en dekoration och vackra ord utan substantiellt innehåll. Demokratimålets långsiktiga karaktär betonades så till den grad att några krav på praktiska resultat i form av ökad pluralism knappast ställdes. Krav på demokratiska reformer tonades ned med motiveringen att det rörde sig om inblandning i andra länders inre angelägenheter. Afrikansk demokrati exempelvis skulle vara av något annat slag än det vi traditionellt menar med demokrati. Det ledde bl.a. till att enpartistater ursäktades och försvarades. Ja, det t.o.m. antyddes i biståndsdebatter att politisk frihet inte hade någon vidare relevans för fattiga länders utveckling. Regleringar och centralstyrning i socialistisk och kommunistisk anda ansågs näst intill nödvändiga för den resursmobilisering som skulle lyfta u-länderna ur deras armod. I dag, med facit i hand, vet vi bättre. Undfallenheten gentemot diktaturstater har på ett förödande sätt hindrat mänsklig och ekonomisk utveckling och det har hänt att biståndsmedel har förbrukats på odugliga och korrupta regimer. Låt oss lära av misstagen. I dag står vi inför en historisk chans, då land efter land söker sig mot stabil demokrati. Låt oss ta vara på den genom att klart och tydligt ge vårt stöd till demokratiutveckling. Demokrati är den enda styrelseform som garanterar att de flesta medborgarnas intressen tas till vara. 1960 talades det om att en förändringens vind skulle svepa över den afrikanska kontinenten. Det blev en förändringens vind, men resultatet blev inte vad man hade hoppats på. Land efter land blev fritt från sitt koloniala styre, men land efter land införde enpartisystem: Moçambique, Angola, Zambia, Zimbabwe, Kenya, Tanzania, Uganda, Zaire. Många fördröjde valen - länder i Syd och Mellanamerika likaså. Nu har denna utveckling brutits. Nu gäller det att ge understöd åt dessa svaga demokratier. Vi måste därför tala klartext vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter i biståndet. Det är också därför som Folkpartiet i dagens betänkande föreslår att det bör övervägas om demokratimålet bör bli överordnat inom biståndspolitiken. Jag utvecklar dessa tankegångar ytterligare i reservation nr 4 - Synpunkter på de biståndspolitiska målen - som jag härmed yrkar bifall till. Som jag tidigare framhållit har det svenska demokratibiståndet varit alltför vagt och försiktigt. Demokratibistånd är inte enbart olika utbildningsprojekt och information om mänskliga rättigheter, som ofta på ett bra sätt bedrivs av enskilda organisationer, eller uppbyggnad av rättssystem, som ofta framgångsrikt drivs av Sida. Givetvis hör mänskliga rättigheter och demokrati ihop, men demokrati är samtidigt något mer än att människor tillförsäkras grundläggande rättigheter. Jag skall här ta några av de punkter som jag anser vara viktiga att föra fram i detta sammanhang. 1. Budskapet skall vara entydigt även till länder där vi har starka exportintressen. 2. Då demokratibistånd skall bedrivas i diktaturer skall detta endast kunna ske via enskilda organisationer - inte via korrupta diktatorer. 3. Vårt budskap skall fästa stort avseende vid rättsväsendets betydelse, vikten av yttrande och organisationsfrihet samt kampen mot tortyr och dödsstraff. 4. Motståndet mot enpartisystem och förord för flerpartisystem skall vara entydigt. 5. Det måste stå klart för mottagarländerna att biståndets omfattning och inriktning kan påverkas av hur demokratifrågan hanteras. I denna mening skall inslaget av villkor i biståndet öka. 6. Insatser för uppbyggnad av oberoende rättsväsende och stöd till organisationer på detta område är av strategisk betydelse. 7. Stöd till uppbyggnad av andra demokratiska institutioner såsom lokalt självstyre, parlament och politiska regelsystem bör ha hög prioritet. Vi tar sedan i vår reservation upp förslag om att man skall börja diskutera biståndsmålen. För 20 år sedan lade riksdagen fast fyra biståndsmål. Det var resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekonomisk och politisk självständighet - det s.k. oberoendemålet - och demokratisk samhällsutveckling. Sedan har det kommit till ytterligare två mål - miljömålet och jämställdhetsmålet. Folkpartiet menar att det är dags att börja diskutera dessa mål förutsättningslöst ur två synvinklar. Den ena har jag redan nämnt, nämligen att demokratimålet skall vara det övergripande målet. Utan demokrati får vi ingen utveckling, och det är det vi vill åstadkomma. Det andra är det s.k. oberoendemålet, som vi anser är något föråldrat. Oberoende kan låta bra, men det faller i stor utsträckning tillbaka på självtillitstanken, som man trodde sig kunna värna genom att länderna skulle klara sig själva. Men i den globaliserade värld vi nu lever i, där kontakter och handel är så viktigt, leder oberoendemålstanken fel. Det är inte oberoende gentemot andra länder som är viktigt, utan det är beroende genom handel och utveckling. Vi för ett resonemang om att man skulle kunna ta bort det målet. Mina frågor till Socialdemokraternas företrädare här i dag, Pierre Schori och Berndt Ekholm, är följande: Är ni beredda att gå in i en förutsättningslös diskussion om biståndsmålen? Kommer vi att få en utredning på detta område? Jag tror att biståndet skulle må väl av det, nu när det har gått 35 år sedan proposition 100 lades fram.

Herr talman! När riksdagen i dag ånyo skall diskutera biståndet och biståndets innehåll sker det på ett sätt som vi från Vänsterpartiet inte riktigt tycker gagnar biståndet och internationellt utvecklingssamarbete. Vi har nämligen haft ett flertal debatter under hösten och tidigare under våren angående omfattningen av de ekonomiska satsningar vi gör på detta område. Vi har först diskuterat hur vi lägger fast taket - ramarna. Sedan har vi haft ytterligare en debatt om hur vi fördelar pengarna mellan de olika anslagen. Så har vi då denna tredje debatt, där vi ser på innehållet i verksamheten. Jag hävdar att detta inte är ett meningsfullt sätt, och att riksdagen måste se över frågan och hitta andra former. Vi måste diskutera pengarnas fördelning samtidigt som vi diskuterar hur vi vill fördela dessa pengar. Jag hoppas att andra partier och även regeringen välkomnar någonting sådant. Jag vill understryka att det är betydelsefullt att se pengarna i sammanhanget. Vi har från Vänsterpartiet, liksom från flera andra partier, envist upprepat att vi vill ha kvar enprocentsmålet. Vi kräver att regeringen börjar en återgång till enprocentsmålet. Vi har haft full förståelse för att det ekonomiska läget är kärvt, men vi tycker ändå att regeringen kunde ha presenterat en plan. Vi är klara över att man inte kan förändra det från ett år till ett annat, men det måste gå att påbörja den utvecklingen. Vänsterpartiet vill med kraft hävda att det måste finnas med. Vi kommer att få en fjärde debatt om internationellt utvecklingssamarbete när vi behandlar vårbudgeten. Regeringen har gjort återställare och bra insatser vad gäller kommuner och andra områden, men man återställer inte förhållandena på biståndets område. Vi hävdar att man gör ett stort misstag. Jag hoppas att Pierre Schori kan deklarera hur regeringen kommer att se på dessa frågor. Det går inte att isolera frågan om innehållet i biståndet från frågan om hur mycket vi satsar ekonomiskt. Självfallet gäller det i lika hög grad Moderaterna, som ju vill anslå ännu mindre pengar i vårbudgeten. Herr talman! Ämnet är internationellt utvecklingssamarbete. Det är ingen slump att vi inte kallar det bistånd. Det signalerar ett nytt sätt att se på samarbete. Vi vill få till stånd ett samarbete och inte dela ut allmosor. Därvid har det hänt mycket på biståndsområdet. Karl-Göran Biörsmark talade om när vi fastställde enprocentsmålet och när riksdagen lade fast ramarna. Mycket som är bra finns ju kvar - en satsning på hälsosektorn, på utbildning och på en rad andra områden. Men väldigt mycket av innehållet i biståndet har förändrats. Nu i dagarna har vi avslutat satsningen på ett nytt kraftverk i Indien, som har varit en oerhört storskalig satsning. Den satsningen kan höra till de sista på ett område där biståndet mer och mer har inriktat sig på småskalig verksamhet. Det sker en övergång till satsningar på mänskliga rättigheter och demokrati, som andra har varit inne på, men också på att bygga upp fungerande förvaltning. Vem kunde tro att en satsning på ett fungerande skattesystem skulle vara en del av vårt internationella bistånd? I dag är det så, och det är en viktig del. Vi har också andra nya delar som är väsentliga, såsom minröjning och satsning på kvinnors utbildning och jämställdhet. Hur mycket vi än värnar om biståndet - "bistånd" är kortare än "internationellt utvecklingssamarbete" - och hur mycket vi än vill driva på för att vi skall nå enprocentsmålet tror jag att vi måste understryka att biståndet ändå i förhållande till en rad andra insatser har en relativt liten betydelse. Handel, företagande och möjligheter för länderna att själva växa har minst lika stor eller större betydelse. Några av oss var nyligen på resa i Mellanöstern, till de palestinska områdena. Vi fick då uppgiften att samtidigt som man har gett ett totalt bistånd på knappt 3 miljarder - det är ett bistånd som går till de palestinska områdena, efter Osloavtalet 1993 - har Israels avstängningar av Västbanken och de palestinska områdena kostat dessa områden mer än det dubbla. Det visar alltså på att de politiska insatserna är ekonomiskt betydligt väsentligare i vissa lägen än själva biståndsinsatsen. Därför räcker det naturligtvis inte med bistånd för att man skall nå utveckling i världen och minska fattigdomen. Det som gör att det är viktigt att vi tar upp frågorna om utvecklingssamarbete i riksdagen och som skiljer sig från handel och företagande är det faktum att vi här faktiskt kan påverka politiskt. Vi lägger fast ramarna, och vi gör det i demokratisk ordning. Det gäller hur vi vill se pengarna fördelade, hur mycket pengar vi vill satsa och vad vi tycker är väsentligt. Därför kan vi på ett helt annat sätt använda biståndet också som ett utrikespolitiskt instrument. Jag inledde med att säga att det är många nya frågor i det utvecklingssamarbete som vi har i dag. Vi har miljöfrågorna. För 20-30 år sedan fanns det endast ett fåtal talare som tog upp dem på ett närmast väckelsemässigt sätt. I dag är de frågorna en integrerad och viktig del i vårt bistånd. Skuldsanering växer i betydelse. Jag konstaterar att det är mycket bra att regeringen har agerat och att finansministern har varit ute och talat om skuldsanering för de fattigaste länderna. Det är absolut nödvändigt. Men jag tror att den bild som finansministern har gett och som delvis också finns i utskottets text inte är tillräcklig. Det är en något idealiserad bild av verksamheten. I en debattartikel den 9 maj i Dagens Nyheter pekar ärkebiskopen på att de fattigaste länderna, som skulle bli föremål för skuldlättnader från Världsbankens sida, har krympt i antal. I dag handlar det om ett mycket litet antal. Om de länder som verkligen behöver dessa insatser inte får dem kommer de eventuellt att tvingas att ha kvar privatisering av skolor och skolavgifter, eftersom de inte kan genomföra de reformer som de vill. Jag vill fråga Pierre Schori hur det står till med den kampanj som bl.a. kyrkorna driver. Man kallar den jubelprogrammet år 2000. Där finns tanken om en skuldfri start för runt en miljard människor år 2000. Man går tillbaka till den bibliska tanken om jubelår. Har regeringen ställt sig bakom den här kampanjen? Vill Pierre Schori personligen ge den sitt stöd? Det vore värdefullt om Sverige agerar klart och tydligt på detta område. Herr talman! EU-biståndet är också ett nytt inslag i det svenska biståndet. Det är av stor betydelse. Eftersom EU är världens näst största biståndsgivare är det väsentligt att vi har klara uppfattningar och att Sverige agerar. Mitt intryck är att Sverige har agerat och gjort ett bra arbete, precis som Bertil Persson var inne på tidigare. Det är bra, men det är inte tillräckligt. Vi kan ju se hur det bistånd som EU ger fortfarande domineras av en patriarkalisk inställning, hur de demokratiska möjligheterna för de länder som ingår i ACP-programmen fortfarande inte är så stora när det gäller att påverka. Det handlar inte om något partnerskap. Det är också väsentligt att man ser att den del som går till de fattigaste länderna i södra Afrika relativt sett har minskat. Sverige måste agera i det avseendet. Vi har i flera motioner krävt att riksdagen skall få mer redogörelser, att riksdagen skall få en mer aktiv roll och få möjlighet att väcka motioner och att ha särskilda debatter om detta. När det gäller IMF och Världsbanken upprepar vi återigen från utskottets sida att vi vill ha en skriftlig redovisning från regeringen, gärna tillsammans med FN-skrivelsen och helst årligen. Då har riksdagen möjlighet att påverka på det här området. I det här betänkandet finns också något med som jag ser som stora steg framåt. Det gäller barnperspektivet. Vi har från samtliga partier motionerat om och tagit upp att barnperspektivet och FN:s barnkonvention måste ligga till grund för allt utvecklingssamarbete. Jag är naturligtvis glad över att hela utskottet har ställt sig bakom de krav som vi har ställt i motionen. Men jag vill klart och tydligt fråga Pierre Schori: Är ni villiga att från regeringens sida stå som värd för en internationell konferens 1999, just för att följa upp barnkonventionen och dess tioårsjubileum? Är Sverige villigt att göra det? Formerna kan naturligtvis växla. Det behöver inte vara en jättelik FN-konferens. Men det är viktigt att markera detta tioårsjubileum på något sätt. På jämställdhetsområdet är det väsentligt att lyfta fram kvinnors roll och att peka på kvinnors företagande men också på kvinnors hälsa, som Ingbritt Irhammar var inne på. Vi från Vänsterpartiet tycker precis som Centern att stöd till barnmorskor och den typen av verksamhet är av stor betydelse. Exemplet i Angola är bra, men man behöver inte exakt kopiera den modellen. Herr talman! Jag vill understryka att vi från Vänsterpartiets sida naturligtvis står bakom samtliga de reservationer och de särskilda yttranden som vi har fogat till detta betänkande. Men jag vill särskilt lyfta fram några punkter. Jag vill peka på betydelsen av en biståndspolitisk utredning och att man ser över de biståndspolitiska mål som finns. Vi instämmer då i reservationen från Folkpartiet och i en annan reservation som är gemensam med Folkpartiet och Moderaterna. Vi menar att de nuvarande biståndspolitiska målen har fungerat, men det är nu ett smörgåsbord. Det finns all anledning att se över dem, särskilt när vi nu har fått det sjätte jämställdhetsmålet. Det tycker vi är väsentligt. Jag nämnde att miljöfrågorna är av stor betydelse. FN har arbetat aktivt, men jag vill anmäla att vi från Vänsterpartiets sida vill ställa oss bakom den reservation som Miljöpartiet har om att man även skall ta upp vattenfrågorna i säkerhetsrådet. Jag är själv litet oklar över om man verkligen inte kan ta upp dessa frågor i säkerhetsrådet. Vi menar att det på allvar måste prövas. OECD har i våra ögon spelat ut sin roll som organisation. Det finns andra utvecklingsorgan. Exempelvis UNDP skulle kunna ta över många av OECD:s uppgifter. Därför föreslår vi det. Vänsterpartiet hävdar också att det inte bör fortsätta. Så länge Kina kränker mänskliga rättigheter skall det inte förekomma några u-krediter. Däremot är det naturligtvis välkommet och bra med utbildningsprogram när det gäller mänskliga rättigheter som Wallenberginstitutet anordnar, där kinesiska deltagare kan vara med. Är det inte bra att svenska och latinamerikanska ekonomer deltar i ett utbildningsprogram på Kuba där man lär ut marknadsekonomi till studenter som tidigare inte har så mycket sådana kunskaper? Är inte det ett bra sätt att föra in de frågorna på Kuba? Jag undrar om Folkpartiet inte välkomnar det. Jag vill också peka på att Vänsterpartiet inte vill att man lägger ihop biståndet till u-länder och till Europa - det gäller f.d. Jugoslavien - i en klump. Vi menar att biståndet skall gå till de fattigaste länderna i världen, och det skall vara länder i tredje världen. Däremot anser vi självfallet att återuppbyggnadsstödet till f.d. Jugoslavien skall fortsätta oförminskat. Jag vill också peka på några enskilda länder som behöver stöd. Ingbritt Irhammar var inne på Västsahara. De flyktingar som finns i Algeriet behöver allt stöd. Guatemala, Angola och ett flertal andra regioner vill vi särskilt uppmärksamma. Slutligen vill jag ta upp frågan om partnerskap. Den svenska regeringen har gått ut väldigt hårt och lägger fram förslag om ett partnerskap när det gäller Det är bra och självklart att de som själva är berörda skall komma in och ha synpunkter på insatser som görs i deras egna länder. Annars vet vi att det inte fungerar, om man inte själv har inflytande över vad som görs. Men jag förstår inte varför regeringen inte har gått längre. Redan i debatten för ett år sedan lyfte vi fram exemplet Holland. Där har man gått ett steg längre och också inbjudit deltagare från biståndsländer att komma hit och bidra, ha synpunkter på vår samhällsutveckling och komma in på konkreta områden - ett direkt kontrakt med landet i fråga. Jag kan inte se några tecken, vare sig i regeringens propositioner eller någon annanstans, på hur man arbetat vidare med detta. Det holländska exemplet vore väl definitivt värt att ta upp också i Sverige. Jag undrar: Har Pierre Schori själv gjort någonting på det här området? Herr talman! Jag vill ställa mig bakom reservationer och yttranden och yrka bifall till reservationerna 2

Herr talman! Eva Zetterberg frågar mig varför vi inte ställer oss bakom biståndet till Kuba. Vi har där, Eva Zetterberg, samma resonemang som när det gäller Kina. Vi menar att det inte går, att det är bortkastade pengar, att slussa biståndsmedel via den statliga administrationen i Kuba. Det bistånd vi skall ge skall kunna gå direkt till de oppositionella via enskilda organisationer. Det är grunden. Jag har vid flera tillfällen här sagt att är det en diktaturstat är det till de enskilda organisationerna och till oppositionen som vi skall ge vårt stöd. Jag lyssnade till ett radioreferat från ett av de seminarier som Eva Zetterberg nämnde där man diskuterade marknadsekonomi, och det är klart att jag blev litet bekymrad. Det jag helst skulle vilja se är att man ordnade seminarier för oppositionen - rena demokratiseminarier. På Kuba under Castros ledning är det omöjligt att bedriva sådan här verksamhet via den statliga organisationen. Vi är inte emot detta, men det skall ske genom enskilda organisationer - det är vår poäng.
Herr talman! Karl-Göran Biörsmark och jag har samma uppfattning vad det gäller betydelsen av enskilda organisationer. De spelar en väldigt viktig roll, framför allt i länder där det inte finns demokrati. Men jag menar att det är fel att jämföra Kina och Kuba på samma dag och att hävda att samma typ av diktatur råder på Kuba som i Kina. Jag tror i Kubas fall att de öppningar och de kontakter som Kuba har med omvärlden har en väldigt stor betydelse. Vi får i nästa vecka besök av parlamentariker från Kuba. Jag välkomnar det. Jag tror att de behöver den här kontakten, att de behöver få träffa parlamentariker från andra länder. Jag menar också att exempelvis det här programmet med ekonomiutbildning på Kuba spelar en viktig roll både för studenter och för etablerade ekonomer - för att lära sig, för att bredda sina vyer vad det gäller ekonomiska frågor - och även för samhällslivet i stort. Däremot tycker jag precis som Karl-Göran Biörsmark att det vore bra om oppositionen också inbjöds till detta. Men vi har andra sätt att stödja oppositionen på, och det skall också fortsätta.
Herr talman! Eva Zetterberg säger att det är skillnad mellan Kina och Kuba - nej, inte annat än storleken. De är stora diktaturstater båda två - envetna diktatorer som sitter kvar utan fria val och kväser oppositionen, både i Kuba och i Kina. Jag ser ingen skillnad därvidlag. Därför är denna signal otroligt viktig. Det är oppositionen och dess möjlighet att verka - just det som jag har varit inne på tidigare här - och demokratiarbetet i biståndet som är så viktigt. Om vi då jobbar med diktatorerna själva i det arbetet tror jag att det ger fel signal. Signalen skall vara tydlig: till enskilda organisationer och till opposition. Och mötet med människor är förstås jätteviktigt - absolut. Men det skall ske - jag säger detta ännu en gång - till mottagare i opposition och via enskilda organisationer. Jag tror att detta är en signal som är otroligt viktig.
Herr talman! Jag hade inte uppfattat att Castro själv skulle vara med i det här utbildningsprogrammet, utan jag trodde att det riktade sig mot andra grupper - detta apropå att Karl-Göran Biörsmark nu talar om att man inte skall dra in diktatorerna själva. Jag tycker att det blir fel om vi som hävdar och vill driva nödvändigheten av demokrati och insatser mot övergrepp mot mänskliga rättigheter säger att antingen är det diktatur eller demokrati. Det finns väldigt många steg däremellan. Jag ser inte Kuba som en fullfjädrad demokrati. Det finns oerhört stora problem och det finns övergrepp, men man kan inte bara jämföra storleken på landet. Om man har ett land som Kina, där varje år tusentals människor avrättas för sina politiska åsikter, där man har övergrepp efter övergrepp och där barn spärras in på barnhem utan rätt att växa upp på ett normalt sätt - då måste man tala om väldigt grova övergrepp. I Kubas fall finns det ingen flerpartidemokrati, vilket vi önskar och skall driva på och försöka inspirera till, men man måste också se till det motstånd Kuba har. Kuba har utsatts för en blockad från USA som har pågått i mer än 30 år och som definitivt har påverkat i negativ riktning och förhindrat reformförsök på Kuba. Någon liknande situation har Kina inte upplevt. Jag menar att det blir sakligt fel att jämföra och jämställa Kuba och Kina på samma dag. Just därför tror jag i fallet Kuba att de här biståndsinsatserna behövs där vi öppnar upp både med enskilda organisationer, utbytesprogram och andra insatser på olika nivåer för att få fram den förändring på Kuba som vi båda är angelägna om. Det borde Folkpartiet också välkomna.

Herr talman! Till det här betänkandet finns 150 yrkanden som har resulterat i 21 reservationer. Det tyder på en viss samsyn i utskottet vad gäller biståndspolitiken. Reservationerna handlar om biståndets målsättning, om hur man skall hantera biståndet praktiskt på det för alla parter effektivaste och bästa sättet, om Sidas organisation - över huvud taget om förändring och förnyelse av biståndets innehåll och former. Ämnesinriktning av biståndet har Miljöpartiet alltid talat för. Vi har i våra biståndsmotioner under den här riksdagsperioden betonat speciella stora ämnesprioriteringar, t.ex. stöd och undervisning för kvinnor, förnybar energi, vattenresurser och global vattenförsörjning, decentraliserat ekologiskt jordbruk och småskalig teknik. Vi har också talat om skuldavskrivning för fattiga länder och om solidarisk handel. Solidarisk handel tror vi är någonting som vi måste titta närmare på i fortsättningen. För nästan ett år sedan införde vi i Sveriges utvecklingssamarbete ett sjätte mål - jämställdhet. Det påpekades då att inget av de sex målen står framför något av de andra, men redan då diskuterades de olika målen ivrigt, i synnerhet det övergripande: att målet för biståndsgivningen är att höja de fattiga folkens levnadsnivå. I Maastrichtavtalet slås också fast att fattigdomsbekämpningen skall vara det övergripande målet för EU-ländernas utvecklingssamarbete. I förra månaden hade UNDP, dvs. Förenta nationernas utvecklingsprogram, en konferens i Stockholm där man diskuterade nya former för biståndet. En rubrik på en tidningsartikel jag läste om konferensen lydde: Nya former för bistånd efterlyses. Detta ligger tydligen i tiden; det är ingenting nytt. Tankarna om att förändra biståndet har funnits länge. En rad fattiga länder anses ha blivit biståndsberoende, vilket har kvävt både deras ekonomiska och politiska utveckling, och kampen mot fattigdomen i de länderna har misslyckats. UNDP är alltså FN:s centrala organ för utvecklingssamarbete. Det är den största givaren av gåvobistånd, som består av frivilliga bidrag från medlemsstaterna. På konferensen konstaterade man att gapet mellan fattiga och rika länder hade fördubblats på 30 år. Man konstaterade också att de länder som går under benämningen OECD-länderna, dvs. länderna i Europa samt Japan, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland, som inte är några fattiga länder precis, aldrig har gett så litet i utvecklingsbistånd som nu. För ett år sedan chockade New York Times sina läsare med rubriken: Världsbanken satsar på kapitalism. Man citerade bankens verkställande direktör, som sade att kapitalism är ett bättre redskap när det gäller att bekämpa fattigdomen. Handel, inte bistånd, är nyckeln till globalt välstånd. Det låter mycket kontroversiellt, men det var egentligen bara rubriken som var sådan. När man hör hur han vidareutvecklar sina idéer låter det inte på samma sätt. Han vill engagera den privata sektorn i de fattiga länderna hellre än att låta staten vara den som driver och äger företagen. Han nämner som exempel det mycket effektiva stöd som små lån till småföretagare ger. Det har vi sett svenska TV-program om. 100 dollar till kvinnlig verksamhet som utvecklats på ett utomordentligt bra sätt. Konferensen i Stockholm gick ett steg längre än Världsbankens chef gjorde för ett år sedan. I Stockholm diskuterade man hur privata finansiärer på ett effektivt sätt skall motiveras att satsa i utvecklingsländerna. I en intervju som gjordes under konferensen med Anders Wijkman, som är chef för UNDP:s policy och programavdelning, sade han någonting som är mycket viktigt om man talar i sådana här termer. Han sade att företag som tjänar stora pengar i tredje världen bör vara med och ta ansvar för den långsiktiga utvecklingen i de länderna. De flesta länder som är med i WTO, världshandelsorganisationen, är just utvecklingsländer. Prognoserna för början av 2000-talet talar om stora ökande vinster. Men frågan är hur vinsterna fördelas. Man räknar redan nu i prognoserna med att de exporterande industriländerna tjänar mest och de fattigaste länderna tjänar minst. Några tjänar ingenting alls. Miljöpartiet tar i sin biståndsmotion upp näringslivsutvecklingen i biståndsländerna. De nuvarande mönstren menar vi är en orsak till underutveckling i vissa länder. För överlevnad och utveckling är de flesta utvecklingsländer beroende av sin råvaruexport. Samtidigt som deras priser på råvaror sjunker, höjs priserna på de varor de måste importera. Det är därför av avgörande betydelse att börja i biståndspolitiken och att påverka handelsavtal och näringslivsutveckling, globalt och nationellt, för att minska risken att man blir så beroende av råvaror och råvaruexport att det slår negativt i budgeten. Detta gäller såväl tillgången på naturresurser som sättet att ta fram råvaror och själva produktionen. Det gäller också de sociala aspekterna. Det räcker inte med bara miljökonsekvensbeskrivningar. Det behövs också sociala konsekvensbeskrivningar. Man undrar: Hur för man kampen mot fattigdomen bäst? Det gäller ju ett lands utveckling. Med ökande ekonomisk tillväxt minskar fattigdomen, är ett vanligt svar. Ja, men det är alltid en fråga om, som jag sade nyligen, hur de nya resurserna fördelas, om de verkligen fördelas eller om bara en liten utvald skara av ett lands befolkning får en bit av kakan. Miljöpartiet menar att utveckling och tillväxt inte är samma sak. De behöver inte ens hänga samman. Här skulle jag också kunna citera Human Right Watch, som är inne på samma idéer. Utveckling börjar inte med varor. Den börjar alltid med människor och deras utbildning, organisation och arbetsförmåga. Det är det mänskliga kapitalet man skall starta med. Det är det som förräntar sig snabbast. Utan människors utbildning, organisation och arbetsförmåga blir tillgångarna dåligt eller inte alls utnyttjade. Det första steget ur fattigdomen för en region kan vara att inrikta sig på t.ex. ett lokalt jordbruk och lokal konsumtion. I det fallet kan det vara intressant att se på Sveriges nya biståndsavtal med Indien. Enligt indiska regeringen har siffran för andelen fattiga sjunkit. När man analyserar det förutvarande indiska biståndsprogrammet visar det sig att de fattigdomsinriktade sociala programmen för hälsa och undervisning som nått kvinnor och barn varit mycket framgångsrika. Ett av skälen är, det ser man tydligt i mönstret, att program på just delstatsnivå, också ett centraliserat bistånd på delstatsnivå, har större genomslagskraft än det stöd som går till de landsomfattande programmen. Projekt som baseras på folkligt deltagande och som samtidigt har erhållit resurser från centralt håll har varit mycket framgångsrika. Sida ämnar att i framtiden speciellt prioritera utbildning och hälsovård för kvinnor och barn samt miljö som är inriktad på naturresurser och det man kallar den moderna sektorns miljöproblem, på miljöskydd och energiutnyttjande. I många sammanhang här i kammaren har man talat om den nya hotbilden som präglar världen. Man har talat om att det inte längre är ett hot som består av mängden soldater och vapen. Hotet mot vår gemensamma säkerhet är kopplat till just fattigdomsproblematiken i världen, som i sin tur generellt är beroende av en snabb folkökning, knappheten på naturresurser och förstöringen av miljö och natur. I ett meddelande från EU-kommissionen till rådet och parlamentet om ett frågeformulär om samband mellan hjälpaktioner och utvecklingsinsatser i tredje land och EU:s medlemsstater, påpekar man att medlemsstaterna ännu inte har utformat särskilda politiska riktlinjer för sina hjälpaktioner. Men det står också att vid en förfrågan hos länderna tycks förebyggandet av konflikter vara ett område som medlemsstaterna varit snabbare att formalisera. De flesta av dem svarade att just förebyggande av konflikter betraktar man som sammanhängande med ländernas utvecklingspolitik. Det bör man tänka på, eftersom Europeiska unionen och dess medlemsländer tillsammans i dag står för mer än hälften av hela världens utvecklingsbistånd. Merparten av stödet utgörs av ländernas egna bistånd. Men det är viktigt med en gemensam politik, såväl när det gäller att samordna länderna som att samordna länderna inom EU. Biståndet som ett säkerhetspolitiskt instrument har ofta nämnts som ett argument, speciellt i samband med neddragningen av biståndsanslagen när enprocentsmålet sjönk till 0,7 %. Här nämns det direkt som ett konfliktförebyggande instrument. Biståndet har nu fått en större dimension än att enbart handla om politisk, demokratisk och ekonomisk utveckling eller om naturresurser, rätten till en god miljö och om att utveckla det mänskliga kapitalet. De två nya dimensioner som jag har tagit upp handlar om fred, alltså biståndet som ett säkerhetspolitiskt instrument och biståndet som ett konfliktförebyggande instrument. När man nu söker förändra biståndet, söker nya former, vill effektivisera det och även samordna givarinsatser, projekt och program, är kampen mot fattigdomen fortfarande ett huvudmål. Men det krävs fred, som i sin tur är beroende av de två nya dimensioner jag talade om, för att kampen mot fattigdomen skall bli framgångsrik. Riksdagen har fattat beslut om att det säkerhetspolitiska begreppet från att ha handlat enbart om militära hot också skall innebära det hot som miljöförstöring, vatten och livsmedelsbrist innebär. Jag skall till sist ta upp ett av Miljöpartiets yrkanden som gäller miljöfrågorna i FN-samarbetet. Vi menar att vattenfrågan i dag ingår som en säkerhetspolitisk faktor i den internationella politiken och att Sverige därför bör verka för att vattnet och den globala vattenförsörjningen blir en permanent dagordningspunkt för säkerhetsrådet. Säkerhetsrådet har enligt FN-stadgan inte mandat att behandla miljöfrågor, eftersom miljöfrågor hittills har ansetts som mera generella frågor. Rådet har haft den möjligheten när det har gällt konkreta ländersituationer som rör internationell fred och säkerhet som t.ex. en miljöskada eller miljöförstöring som har bedömts som ett miljöhot. Men i dag är situationen annorlunda än den var när stadgarna skrevs. Brist på vatten betyder i dag brist på mat, och kampen mot fattigdomen hör ihop med ett lands förmåga att producera livsmedel till en befolkning som vi vet bara ökar i de allra flesta länder. Den globala vattenförsörjningen och de globala vattenresurserna är inte längre bara en långsiktig planeringsfråga som ligger utanför mandatet. Det är frågor som fordrar omedelbart akut ingripande på flera ställen på jorden. Det finns bara en sak som kan driva Jordanien att frivilligt gå ut i krig, och det är vatten och brist på vatten. Det sade kung Hussein för ett par år sedan. I dag kan vi läsa i tidningarna om att Israel och Jordanien är i konflikt om fördelningen av vattnet från Jordanfloden, det som kommer genom bifloden Yarmuk. Det är ytterligare ett praktiskt exempel på vilken politisk betydelse vattenförsörjningen har. Vattnet finns redan i storpolitiken. Vattenproblem ligger i alla länders intresse att lösa - det är ingenting konfliktfyllt - och de löses bäst med samarbete. Jag har en fråga till biståndsministern. Jag har varit i Vitryssland och har sett att situationen i de områden som har drabbats av Tjernobylkatastrofen inte på något sätt har blivit bättre. Jag har också varit i Korea som står inför en smygande hungerkatastrof, och jag undrar: Hur länge varar ett katastrofbistånd? Finns det någon tidsram för det? Jag tycker att det fortfarande råder katastroftillstånd i Vitryssland i dessa områden, och vi står inför en katastrof i Korea, även om den inte har brutit ut ännu. Till sist vill jag bara säga att jag naturligtvis stöder våra samtliga yrkanden och reservationer, men jag yrkar bifall till två, nämligen nr 7 och nr 18.

Herr talman! När kristdemokraternas nyvalde ungdomsförbundsordförande intervjuades i Göteborgsposten häromdagen fick han några ord att associera till. Det är ju ett känt grepp av journalister när de vill ge en bild av en person nu för tiden. Ett av dessa ord var Zaire. Hans associationer var: Afrikafattigdom-svält. Det kanske inte är så underligt om man tänker på den massmediabild som har följt oss ända sedan oktober förra året, och när man tänker på Afrika i allmänhet är detta ju den bild som vi har fått under långa tider: fattigdom, svält, svåra förhållanden, problem, problem och problem. Det fick mig att fundera över mina egna associationer. Vilka skulle de spontant vara när det gällde Zaire? Afrika - så långt stämmer det, men sedan? Afrika-fattigdom-svält? Nej, för min del är faktiskt associationerna helt andra för Zaire: Afrika-rikedommöjlighet. Det kan ju tyckas övermaga att få dessa associationer när man tänker på Zaire eller Demokratiska republiken Kongo just nu, men det var ändå den association som jag först fick. Är detta en realistisk bild? Finns det någon realism i den bilden? Ja, det är faktiskt en bild som har präglats av min egen erfarenhet och viss kunskap. Zaire är ett stort vackert land mitt i Afrika med ovanligt stora naturliga rikedomar, ett land med resurser i form av jord, vatten och mineraler, framför allt ett land med unga, vetgiriga, kreativa och positiva människor och därför ett land med oändliga outnyttjade möjligheter. Vi vet inte vad som kommer att hända med Demokratiska republiken Kongo nu, under ett nytt ledarskap. Vi vet att det har varit en tid då en diktator har styrt, då landet har utarmats och då vi har haft en person i spetsen som har riktat sig själv på sitt lands och sina medborgares bekostnad. Vi vet inte vad den nye ledaren kommer att föra med sig. Många säger att det inte kan bli sämre, och vi hoppas innerligt att det skall bli mycket bättre, att detta lands outnyttjade rikedomar, inte minst när det gäller humankapital, skall kunna få blomstra. Det var i f.d. Belgiska Kongo som jag för 35 år sedan, när man i Zaire för precis ett år sedan hade upplevt sin uhuru, frihet, och då blev republiken Congo-Kinshasa, fick mina första direkta personliga intryck av ett u-land. Vilka var då mina intryck? Jag kom dit som lärare för att utbilda kongolesiska lärare. Jag träffade vetgiriga, vakna ungdomar på ett internat där vi kom nära varandra och där vi över små tea-parties, till vilka man inbjöd några elever i taget, hade tillfälle att diskutera livet.

Man hade också hört talas om demokrati och diskuterade detta. Man var t.o.m. intresserad av världshändelserna. Under den perioden omkom Dag Hammarskjöld i dåvarande Katanga, som nu har återgått till detta namn. Det var eleverna som kom en morgon och berättade detta för mig. Detta bestod också i en härlig respons och i förtroende och tillgivenhet som jag kanske aldrig har mött på samma sätt under min mer än trettioåriga lärarbana som jag gjorde under 1 1⁄2 år när jag var i Kivuprovinsen. Det fanns också en vältalighet som verkade vara en naturgåva som jag sällan har mött hos så unga människor senare i livet. Någonting som också gjorde intryck på mig var hängivna biståndsarbetare. Man gjorde vad nöden krävde. Rwanda, som har varit på allas läppar under de senaste åren, var redan då en oroshärd. Man gjorde vad som behövdes för att ge dem mat, kläder, ett första utsäde och därmed möjlighet att på ett enkelt sätt börja en ny tillvaro.

Det faktum att man kan lyckas med detta kom tillbaka till mig nu i februari. Jag vill här nämna att det just på Lemera, där jag var på ett seminarium, senare blev ett sjukhus. Jag träffade sedan i februari Mkegi, en ung infödd läkare, som var chefsläkare på sjukhuset. Han råkade vara bortrest när överfallet skedde. Jag träffade honom sedan i Stockholm, och hans röst hördes också från Tinqi-Tinqi, som var ett av de stora flyktingläger där många barn dog varje dag. Han tog sig naturligt till de flyktingläger dit han kunde komma för att göra en insats när han inte längre kunde vara på sitt eget sjukhus, och han kom hit för att vädja om hjälp. Jag upplevde då att han hade tagit med sig någonting från sin utbildning, nämligen att hans uppgift var att använda sin kunskap och sin utbildning där den allra bäst behövdes i en svår krissituation för hans land och hans folk. Det räckte till inte bara för hans eget folk utan också för de flyktingar från Rwanda som hade kommit in i hans del av Zaire och där utgjorde ett hot, genom att mycket mat och mycket av miljön förstördes och genom att mycket gick åt som hans eget folk skulle ha behövt. Han gjorde där en direkt insats för att komma dessa människor till hjälp, därför att de befann sig i en så svår humanitär situation. Det här är ett av skälen till att jag tror på att bistånd lönar sig. Det är sett litet grand från mikronivån, från det perspektiv som Bodil Francke Ohlsson här förde fram, nämligen att det egentligen handlar mest om människor, vad människor kan åstadkomma om de har en vision och tror på att man kan uträtta någonting även om de yttre förhållandena är svåra, även om man tycker att det är bara en droppe i havet. Insatser lönar sig. Jag hörde också om just det här sjukhuset när jag var i Burundi för några år sedan. Där träffade jag en rwandisk parlamentariker som på 70-talet hade kommit som flykting just till Lemera. Han berättade hur man där hade tagit till vara hans kunskaper och att han hade fått gå in i arbetet som sjukvårdare. Jag träffade en ung dam som arbetade inom Unicef, och hon gav väldigt goda vitsord till just det här sjukhuset. Hon sade: Om jag, som arbetar i Uvira, i Bukavu osv., skulle bli sjuk skulle jag söka mig till det sjukhuset, därför att jag vet att det fungerar och att man hjälper alla som behöver hjälp. Det här var en litet personlig syn på vad bistånd kan åstadkomma.

Det finns många skäl för utvecklingsarbete och bistånd. Det har vi hört gång på gång. Det är 1,3 miljarder människor som lever under existensminimum, medan vi som tillhör den rikaste miljarden tar åt oss 80 % av världens samlade BNP. Utvecklingen är sned när det gäller miljö. När det gäller situationen i världen över huvud taget drabbas också vi som har en mer privilegierad situation. Vår känsla av solidaritet är att vi har skrivit under barnkonventionen, att vi har lovat att till det yttersta av våra resurser söka förverkliga barnens rättigheter. Och vi vet att det hos barnen finns oerhörda behov. Säkerhetspolitiska skäl har inte minst kommit i förgrunden under senare tid. Det handlar om människors livsvillkor. Det är ett sätt att förebygga konflikter på ett tidigt stadium. Utvecklingsarbete ger också oändligt mycket tillbaka. Det är många saker i biståndet som vi är överens om. Mycket av den inriktning som det har kan vi ställa upp på. Några områden där vi kanske skulle vilja se ännu mer hända - vilket har kommit till uttryck också i våra reservationer, även om de inte är så många - gäller bl.a. att vi tycker att det är oerhört viktigt att det görs en extern, oberoende analys och utvärdering av det svenska biståndet. Det är angeläget, därför att det skall vara ställt utom allt tvivel att biståndsresurserna hanteras på ett effektivt och oklanderligt sätt och för att försäkra oss om att det svenska biståndet svarar mot högt ställda kvalitetskrav. När man talar om att skärpa revisionen - det görs från statsministerhåll - när det gäller den offentliga sektorn, menar vi att en oberoende granskning, utvärdering och uppföljning av biståndet är någonting som borde ha fått fortsätta.

Global Water Partnership, som är ett nätverk som arbetar med den frågan. I Rio de Janeiro 1992 förband man sig att stå för särskilda kostnader som är förknippade med utvecklandet av resurssnåla tekniker och uthållig fysisk planering när det gäller vatten. Där kom också tanken fram att det borde finnas en global vattenkonvention. Det är också fråga om hållbara lösningar när det gäller dricksvattenförsörjningen men också saniteten, som blir en stor fråga när alltfler utvecklingsländer går framåt. Jag vill också lyfta fram flexibiliteten inom biståndet. Men samtidigt vill vi komma bort ifrån låsningar och ha en större flexibilitet. Men vi menar att man skulle kunna göra mer i detta sammanhang. Jag vet att de stora reservationer som vi har delvis beror på att en del mottagarländer inte har kunnat ta emot så mycket bistånd som vi har velat ge dem. Men det finns ju oändligt stora behov på andra håll, och då skulle vi ha större flexibilitet att snabbare kunna flytta över detta bistånd till de områden där det för tillfället bättre behövs och där man kan tillgodogöra sig det. Jag skulle också vilja ställa en fråga som rör skuldlättnader, som vi tror är ett effektivt medel att på ett bättre sätt få i gång länder. Jag vill också understryka att vi naturligtvis är varma förespråkare för att handelshinder gentemot utvecklingsländerna tas bort. Jag har här bara berört några av de områden som vi anser är väsentliga för ett bra bistånd. I mångt och mycket kan jag ställa mig bakom detta betänkande.

Herr talman! Jag försökte under den gångna helgen hämta litet inspiration till den här dagen. Det borde ju gå bra, eftersom det är hänryckningens tid. Jag letade upp en bok som heter Resten av världen - svenska brevröster om solidaritet. Det är en brevantologi. Jag fastnade faktiskt för förordet, och det är ju synd om de författare som har skrivit i antologin. Det finns två avsnitt där som jag skulle vilja referera. Det första lyder: Att vi betraktar oss själva som ett centrum är inte märkligt, även om vi skulle bli lyckligare om vi kunde lära oss att i stället placera centrum mellan oss och någon annan. Detta finner jag vara en grundläggande kristen tanke, att vi tillhör någon annan och inte oss själva. Men just för tillfället har tankar på andra svårt att få plats. I den meningen lever vi i en oförnuftig tid. Ty ett förnuft som bara tjänar vår självbevarelse utan att vidga oss är inget förnuft. Förordet som är skrivet av Per-Arne Axelsson, som bl.a. gör TV-program från Örebro, avslutar sitt förord med att citera författaren John Berger om synen på vad som är centrum. Jag refererar detta: Vill vi skapa en mittpunkt i dag är vårt enda hopp att göra hela jorden till en sådan. Bara en världsomspännande solidaritet kan överskrida den moderna hemlösheten. Jag skall fortsätta att referera citatet av John Berger. Trots att jag är broderskapare, kan jag inte undanhålla er avslutningen, eftersom det är tänkvärt: Broderskap är ett alltför lätt undfånget begrepp. Genom att glömma Kain och Abel utlovar de en lösning på alla problem. I verkligheten är många olösliga, därav det oändliga behovet av solidaritet. Mot bakgrund av den tid som vi lever i vill jag också reflektera över Runebergs dikt om bonden Saarijärvis moar. Årets skörd slog fel. Makan fick blanda till hälften bark i brödet. Också nästa års skörd slog fel. Kölden tog det sista. Makan fick blanda dubbelt med bark i brödet. Tredje gången var det gillt. Då blev det god skörd, och makan "ville leva glada dagar" och "kasta barken undan". Men trots allt armod för familjen tog Paavo hustruns hand och sade: "Kvinna, kvinna, den blott tål att prövas, som en nödställd nästa ej förskjuter. Blanda du till hälften bark i brödet, ty förfrusen står vår grannes åker!" Vad har jag då velat förmedla till kammaren, men faktiskt även till svenska folket, med denna poesi, som för övrigt också kan passa i den föregående interpellationsdebatten om relationerna till våra invandrare? Jo, att vi måste se längre än till oss själva. Vi har en relation till andra. Vi lever inte bara för vårt eget. Det är oförnuftigt. Att leva ut solidaritet, det är att vara i centrum. Ibland - och det är vi duktiga på i den här kammaren - hänvisar vi till lösningar på alla problem. Man skulle kanske kunna påstå att vi flyr in i det begreppet. Det finns lösningar på alla problem, och därför behöver vi inte ta ett vidare ansvar. Vi lämpar över ansvaret på någon annan. Men även om det skulle vara så att det kanske inte finns något problem som är olösligt, rymmer vägen till lösning ett oändligt behov av solidaritet. Även om vi har det kärvt, finns det de som har det värre. Att ställa upp för grannen men att också ha beredskap att avstå går an när det finns överflöd. Då avstår man från något som man kan undvara. Men verklig solidaritet det innebär att man är beredd att avstå till någon annan något som man själv gärna vill ha. Det är verkligen att avstå. Denna uppoffringens solidaritet har problem i dag. Det är arbetslöshetstider, och det är en bristande välfärd som naturligtvis frammanar andra sidor hos svenskarna. Det är förståeligt. Men hela tiden måste vi kämpa med att inte fastna i bara vårt eget utan att leva med perspektiv och inte glömma andras villkor. Det finns också en internationell kris. I budgetpropositionen står det: "Det är en volymkris som också är en moralkris, eftersom gjorda åtaganden inte honoreras längre av alla givarländer." I propositionen står det att biståndet har sjunkit till totalt 59 miljarder dollar, vilket motsvarar 0,27 % av BNI 1995. I går fick jag lära mig att det nu är nere på 0,25 %. 1990 var det 0,33 %. USA:s snabbt sjunkande bistånd är nu nere på 0,1 % och hamnar först på fjärde plats, t.o.m. om man räknar i dollar. Nordens samlade bistånd är två tredjedelar av USA:s. Se vilken skev fördelning av bördorna vi har. Vi skall inte debattera volymen i dag, utan det är innehållet vi skall debattera. Jag måste ändå säga att det är väldigt bra att Sverige nu i vårpropositionen markerar en vändning. Inställningen hos svenska folket enligt Sidas mätningar visar på en snabbt fallande biståndsvilja. Men om man tittar på överlevnadsfrågorna så ser man att de visar på motsatsen. Frågorna om fred och miljö, om livsmedelstillgång och vatten osv. får ett starkt stöd. Det är precis vad biståndet syftar till, vad man skall ta itu med. Ordet bistånd tycks vara förknippat med negativa saker som bristande funktion och korruption. Man missar helt målet för vad biståndet skall användas till. Det är viktigt att vi tillsammans för ut just vad vi använder biståndet till. Men bistånd är inte enbart en fråga om solidaritet, utan bistånd är faktiskt också en fråga om ett egenintresse. Det är inte fel att lyfta båda sidorna. Bistånd förhindrar krig och våld. Det motverkar flyktingströmmar och håller undan miljökatastrofer. Det skapar överlevnadsmöjligheter, bl.a. genom förstärkt handel. Det skapar ett kulturellt samspel. Ja, bistånd bygger helt enkelt en global säkerhet. Återigen: Alltför många glömmer biståndets uppgifter. Samtidigt är bistånd inte den primära insats som vi kan göra, utan biståndet är kompletterande. Det primära är att vi får en fungerande världshandel och att vi får en frihandel som verkligen är fri sett ur uländernas perspektiv. Där kan EU spela en mycket viktig roll, och har mycket kvar att göra. Men också den förebyggande utrikes och säkerhetspolitiken är grundläggande. Vi kan se på misslyckandet i Bosnien, ett misslyckande av utrikes och säkerhetspolitiken som leder till att vi får lägga ut stora pengar på flyktingkostnader och bistånd. Tänk om utrikes och säkerhetspolitiken inom EU och globalt hade fungerat i det sammanhanget! Vad billigt det då hade blivit och vad bra för människorna det då hade blivit. Men utrikes och säkerhetspolitiken fungerade inte. Vi var för sent ute, och detta är inte det enda exemplet. FN har här en oerhört viktig roll att spela och måste naturligtvis skärpa sig på det här området. Också den globala miljöpolitiken är grundläggande för att undanröja konflikter. Först därefter skall vi tala om bistånd som komplement till bl.a. de tre nämnda områdena. Det är också väldigt viktigt att de olika politikområdena samverkar, för det är genom samstämmiga insatser som vi kan få en effekt. Här är Sverige, får man väl ändå säga, väldigt bra. Men vårt samarbete i EU pekar på en organisation som vi är med i och som inte alls fungerar bra på det här området. Där är vi utmanade att göra en insats. Vi måste självfallet också ha perspektiv på vad biståndet kan göra. Kvalitetsfrågorna är mycket viktiga. Biståndets innehåll är alltså mycket viktigt. Därmed hamnar jag i det aktuella betänkandet UU15, som är en uppföljning av höstbehandlingen av budgetmedlen i UU2. Vi talar alltså nu om inriktning och innehåll. Vi talar om utvecklingsländerna, inte om Central och Östeuropa. Jag skall inte uppta tid med att återge vad som sägs i de skrivelser som bl.a. ligger bakom dagens betänkande. Jag vill ändå peka på några punkter i budgetpropositionen, som ju är huvudskälet till vårt betänkande. Målinriktningen slås först fast. Det gäller det överordnade målet, att höja de fattiga folkens levnadsnivå, och de underordnade målen, som handlar om att bidra till resurstillväxt, ekonomisk och politisk självständighet, ekonomisk och social utjämning, en demokratisk samhällsutveckling och en framsynt hushållning med naturresurser, omsorgen om miljön samt, givetvis, jämställdheten mellan kvinnor och män. Det talas om att vi går mot en tredje fas, ledd av globaliseringen, som bygger på ett minskat biståndsberoende och på ett stärkt eget ansvar i mottagarländerna och som bygger på mer av partnerskap och mer av en situation där de olika länderna klarar sig på egen hand.

Det handlar då om NGO, miljö, demokrati, MR och FN. Mot den bakgrunden skall jag litet grand kommentera några frågor i betänkandet. Framför allt gäller det några reservationer. Jag förutsätter att biståndsministern här fortsätter och utvecklar debatten i policyfrågorna. Agneta Brendt från utskottsmajoriteten kommer senare i debatten in på betänkandets avsnitt om demokrati, MR, jämställdhet och barnens situation samt på frågor om hälsovård och utbildning. Innan jag kommer in på det yrkar jag bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande UU15, Internationellt utvecklingssamarbete, i alla delar som är föremål för beslut. Vidare yrkar jag avslag på samtliga reservationer. Först vill jag göra några kommentarer till några få reservationer. Beträffande den parlamentariska utredningen om de biståndspolitiska målen finns det en reservation från Moderaterna, Folkpartiet och Vänstern. Jag skulle vilja hävda att tidpunkten inte är den rätta för en sådan utredning. Det har ju gjorts en större översyn av det överordnade målet när det gäller fattigdomsbekämpningen. Vi har precis fått del av texten, som är ett första utkast och som vi dessutom får en chans att vara med och påverka. Vidare har vi översynen av målet om demokrati. Båda delarna kommer riksdagen att kunna behandla. Det finns också särskilda utredningar om samarbetet med Afrika och Asien. Dessutom handlar det om en omorganisation av UD och Sida. Jag har litet svårt att se att det nu skulle vara rätta tidpunkten för att göra en stor översyn av hela biståndspolitiken, men jag vill inte utesluta att en sådan kommer. Sedan har vi det överordnade målet om fattigdomsbekämpningen. Det handlar om att höja de fattiga folkens levnadsnivå. Folkpartiet talar om två olika överordnade mål. Man talar dels om utvecklingsmål i samband med texterna, dels om demokratimål. Men att anta ett allmänt utvecklingsmål skulle innebära att vi frångick de mest behövande. Samma sak gäller demokratimålet, för fattigdomen är huvudorsaken just till bristen på demokrati. Jag skulle t.o.m. våga mig på att påstå att fattigdom driver fram diktatur. Rätta grogrunden för demokratin finns när vi kan trycka tillbaka fattigdomen. När människor får ork och tid att tänka, analysera och dra slutsatser får de också ork att ställa krav på inflytande. Detta med att klara miljöproblemen förutsätter också att fattigdomen trycks tillbaka. På samma sätt förhåller det sig när det gäller konflikter. Moderaterna vill ha tillväxten som det överordnade målet, men det tycker jag är väldigt konstigt. Tillväxten är ju inget mål i sig, snarare ett medel. Bertil Persson talade här i talarstolen om något annat än det som faktiskt står i texterna. Att rå på fattigdomen är alltså grundläggande. Den är stor som Kinas befolkning. Det vore fel att lämna den huvudinriktningen när vi fortfarande befinner oss så långt från målet. Jag tycker att Folkpartiet i reservation 4 hårdrar vad oberoendemålet, ekonomisk och politisk självständighet, står för. För att vi skall klara av att vara beroende krävs det någon sorts bas av oberoende. Detta är inte bara en formell fråga, utan också en reell fråga. Oberoendemålet har ingenting med inåtvänd politik att göra. Vem har sagt att man skall tolka det så? Folkpartiet talar i sin reservation om marknadsberoende, men inte ens marknaden underlättar alltid beroendet. Ibland utestänger den ju svaga länder så att de hamnar i ett påtvingat oberoende. Det gäller exempelvis jordbrukspolitiken. Många svaga länder kan inte fungera på i-ländernas villkor. Oberoendemålet kan göra det lättare att klara globaliseringens beroendekrav. Jag tycker att det inte heller nu finns skäl att ändra på det målet. Moderaterna tar upp frågan om ansvarsfördelningen mellan regeringen och Sida. Egentligen förstår jag inte vad det är i majoritetstexten som avviker från det som Moderaterna vill. Det är väl självklart att det skall vara samma ansvarsfördelning på detta område som på andra områden i statlig verksamhet. Eller vad vill Moderaterna egentligen med sin reservation? Jag förstår den inte. Moderaterna talar om att man skall flytta ut en Sidaenhet. Men vad är det för poäng med att slå sönder Sida? Vilka logistiska problem skulle det innebära om en del av Sida förlades till Afrika? Vad vill egentligen moderaterna med sitt förslag? Vad är syftet bakom det? Vidare tas frågan upp om man i säkerhetsrådet skall diskutera vattenproblemen. Säkerhetsrådet används faktiskt för andra frågor än vattenproblemen primärt, vilket motionären redan har varit inne på. När Bodil Francke Ohlsson säger att man inte alls kan behandla vattenfrågor i säkerhetsrådet har hon fel. Det är självklart att man kan göra det. I anslutning till olika konflikter kan vattenfrågan tas upp, men det som vi vänder oss emot är att man skall sätta upp vattenfrågan som en permanent punkt på säkerhetsrådets dagordning. Den sista reservation som jag skall kommentera i mitt anförande - de resterande reservationerna får jag ta upp under debatten som följer - gäller moderaternas förslag om att biståndet skall begränsas till 10 % av BNP. Varför detta magiska tal? Det finns många problem knutet till det. Hur skall man definiera bruttonationalprodukten i dessa länder? Varför begränsa biståndet till just 10 %? Sedan talar moderaterna om att biståndet för konsumtion borde begränsas. Jag tycker att det är helt feltänkt. Om det är någonting som biståndet skall användas till så är det väl till investeringar som ger en ökad möjlighet till ett bättre liv. Budskapet är helt enkelt otydligt. För att inte uppta kammarens tid ytterligare förutsätter jag att en del av de andra reservationerna tas upp i den efterföljande debatten. Jag vill avsluta med att mitt sammantagna intryck när jag har följt vår genomgång av biståndsbudgetens innehåll är att åsiktsskillnaderna är ganska små. Det är glädjande att vi har en så stor och bred samsyn kring dessa frågor. De flesta reservationer handlar mer om de marginella än om de stora och viktiga frågorna. Så tycker i alla fall jag.
Herr talman! Det är mycket i Berndt Ekholms anförande som jag helt och hållet ställer mig bakom. Det har varit intressant att lyssna till honom. Men jag kunde inte låta bli att reagera när Berndt Ekholm kom in på biståndsnivån. Vi skall här i första hand inte diskutera nivåer. Men Berndt Ekholm uttryckte sig positivt om att man nu har påbörjat återgången. Jag skulle vilja se en riktigt arg socialdemokrat som är fruktansvärt förgrymmad över den misshandel som man har utsatt biståndsnivån för. Jag skulle gärna se att Berndt Ekholm uttryckte detta. Hur kan man vara det minsta nöjd när det talas om 0,72 % år 2000 eller 2001? Med den takten skulle återgången till enprocentsnivån ta ca 40 år, och det kan väl Berndt Ekholm i all sin dar inte vara nöjd med.
Herr talman! Det vore väl fel om man alltid blev nöjd. Det vore väldigt illa om vi här i kammaren alltid vore nöjda. Då tror jag inte att man skulle se någon utveckling. Det är ju bra om vi pressar på i olika sammanhang. Det finns alltid mer som man kan göra. Det är väldigt positivt att vi nu ser att regeringen har tagit till sig den kritik som har funnits mot biståndsnivån genom att det kom en vändning i vårpropositionen. Vi skall också komma ihåg att Sverige tillsammans med några andra länder fortfarande är världsledande när det gäller biståndet. Om vi inte längre ligger i topp, så ligger vi alldeles strax under. Det är ytterligt få länder som kommer upp till vårt biståndsmål. Vi har anledning att vara mera förgrymmade över det sätt på vilket t.ex. USA behandlar biståndet. Med den starka ekonomi som man har där orkar man ändå inte ge mer än 0,1 %, dvs. en tiondel av vårt mål. Det är vad den stora rika nationen USA orkar med. Nu har vi behandlat vårpropositionens förslag i utrikesutskottet. Utrikesutskottet vill att riksdagen skall göra ett tillkännagivande till regeringen om att man nu skall ta vara på markeringen av vändningen och öka takten, så att vi inte hamnar i den situation som Ingrid Näslund pekar på, att det skulle ta 40 år att uppnå enprocentsmålet. Det är naturligtvis inte tal om att det skall ta 40 år. Mot bakgrund av det tillkännagivandet har vi all anledning att förvänta oss att det kommer att gå betydligt fortare. Jag är helt övertygad om att detta självfallet också är Utrikesdepartementets mål.
Herr talman! Jag vill bara tillägga att jag tror att Berndt Ekholms missnöje borde vara litet starkare, om det inte skall ta väldigt lång tid med tanke på den takt som man här har förespeglat. Jag håller med om vi inte alls kan vara nöjda med USA:s insats. Den är en ynkedom. Men jag hoppas i alla fall att Berndt Ekholm har litet större inflytande över vad som händer inom regeringspartiet än vad han kan förväntas ha över USA.

Herr talman! Jag har stor respekt för Berndt Ekholms höga ambitioner i hänryckningens tid. Men jag vill ändå ställa en fråga till honom. I dagens läge diskuterar man i hela Afrika hur man skall kunna avveckla biståndsberoendet. Har inte ni socialdemokrater funderat på hur mycket pengar som skall ges till en statsmakt? Man kan t.ex. se på Tanzania och Uganda. Det finns andra vägar som man kan ge stöd på än via statsmakten. Har ni inte någon gång fört den diskussion som hela Afrika för? Det andra som var intressant i anförandet var den tyngdpunkt som Berndt Ekholm lade vid fattigdomens bekämpande. Detta har tidigare diskuterats väldigt mycket i den här kammaren, men kanske snarare från vårt håll än från ert håll. Ni är mycket välkomna in i fattigdomsbekämpandeklubben. Detta att fattigdomen är det gemensamma för uvärlden och att den därför är det som skall bekämpas har vi talat om länge. Det är roligt att också ni nu börjar ställa upp på det överordnade målet.
Herr talman! När det gäller pengar till statsmakter är det klart att det ligger någonting i det som Bertil Persson säger, att man inte kan ge hur mycket pengar som helst i bistånd. Då kan det bli kontraproduktivt. Det är alldeles uppenbart. Det finns exempel på länder i Afrika som sammantaget har så stor andel av bistånd i sin ekonomi att det inte är bra. Det tycker jag att man kan erkänna. Jag tar för givet att regeringen i sin Afrikapolicy kommer att behandla sådana här frågor. Det är en grundläggande fråga om man skall få något samband mellan bistånd och andra aktiviteter. Jag sade i mitt anförande att bistånd är kompletterande. Handel och utrikespolitik skall ju inte i första hand vara stödjande, utan det är biståndet som skall vara det. Sedan skall alla olika politikområden samverka. Den expertgrupp som är en uppföljning av SAU förslaget skall också behandla hur man kan minska biståndsberoendet. Jag förstår inte riktigt Bertil Perssons fråga kring fattigdomsbekämpning och vad han är ute efter. Moderaterna föreslår att det inte längre är fattigdomsmålet utan tillväxten som skall vara det överordnande. Jag förstår inte hur ni har tänkt, men förklara gärna det.
Herr talman! Det bästa är att Berndt Ekholm ser efter vad som egentligen sades. Det kommer i riksdagsprotokollet. Utrotande av fattigdomen är för oss det överordnade målet. Men, Berndt Ekholm, 10 % av BNP i alla u-länder räcker för att klara den grundläggande utbildningen, den grundläggande hälsovården och rättssamhället. Är det inte en nivå som det kan finnas anledning att fundera vidare på även för er när det gäller att bedöma hur stort bistånd som skall gå till ett land? Varför säger ni nej till en total utredning? Det viktiga för all verksamhet är inte organisationen och formerna för denna. Det viktiga är den verksamhet man bedriver och vad man vill uppnå. Ni har utrett UD och ni har utrett ambassaderna. Men varför utreder ni inte verksamheten? Varför skall det vara detta ständiga nej till att göra en total utredning av hur biståndet skall utformas i en värld som är i ständig förändring och som har genomgått en revolution när det gäller både demokrati och marknadsekonomi?
Herr talman! Det är möjligt att moderaterna uttrycker sig tydligare här i debatten. Det är i så fall bra om moderaterna helt entydigt och klart står bakom det överordnade målet om fattigdomen. Men jag tycker att man möjligen kan diskutera tillväxten som ett underordnat mål. Det finns ju också ett mål om resurstillväxt. Men om man diskuterar tillväxten i sig som överordnad har man missat poängen med vad man skall ha ett mål till. När det gäller de tio procenten kan jag fortfarande inte förstå det rimliga i att man skall låsa sig vid ett procenttal. Det kan vara intressant att laborera med det i scenarior och studier. Men att vi från riksdagens sida skall slå fast att 10 % är en rimlig nivå har jag litet svårt att förstå. Dessutom är moderaterna oklara i diskussionerna om detta. De talar om att biståndet dels skulle kunna användas till konsumtion i form av hälsovård och utbildning, dels till kunskapsöverföring. Man kan ju tycka att pengarna i första hand borde gå till investeringar i stället för till konsumtion. Att diskutera vad pengarna skall användas till för att man skall få största möjliga utväxling är väl intressantare än att göra en sifferexersis om hur stor andelen skall vara, även om det inte är oviktigt. I fråga om utredningen är det precis så, som Bertil Persson säger, att regeringen ser över verksamheten. Det gör man kontinuerligt. Det har man gjort under alla år och det fortsätter man att göra. Det är oerhört många verksamhetsutredningar om biståndet på gång. Dessutom är den förnämliga skillnaden numera att också riksdagen får delta, dels innan skrivelser eller propositioner läggs fram, dels när de kommer till riksdagens kammare. Det visar att vi faktiskt är intresserade av detta utredningsmaskineri. Däremot tror jag inte att det är rätt tidpunkt för en total utredning just nu.
Herr talman! Berndt Ekholm tar upp två punkter som han inte är riktigt nöjd med i mitt och Folkpartiets resonemang. Den ena rör demokratimålet och den andra oberoendemålet. Berndt Ekholm säger att bistånd förhindrar krig. Jag är inte så säker på att bistånd förhindrar krig, Berndt Ekholm. Vi har pumpat in mycket bistånd i Angola, Zimbabwe, Moçambique, Zaire, Etiopien och alla dessa länder har förötts av krig, så jag tror inte att biståndet i sig förhindrar krig. Däremot förhindras krig med demokrati. Det har vi sett många exempel på. F.d. partiledaren Per Ahlmark har skrivit en hel bok på temat och med siffror visat på hur demokrati förhindrar krig. Jag är litet förvånad över att Berndt Ekholm och Socialdemokraterna tövar så mycket med att lyfta upp demokratimålet som det allra viktigaste målet. Berndt Ekholm säger att folk får vänta på demokrati och utveckling av demokrati tills de har fått mat och utbildning och orkar att ta itu med demokratin. Det är ju ett resonemang som fördes på 60-talet, 70-talet och kanske en bit in på 80-talet, som är passé. Det är ju inte fråga om att man skall uppnå en viss nivå i utvecklingen för att kunna börja diskutera demokrati. Tvärtom skall man starta med demokrati. Det är detta som är poängen. Det är därför vi vill att både demokratimålet och oberoendemålet skall utredas och diskuteras.
Herr talman! Först till synpunkterna att bistånd skulle förhindra krig. Jag tror att också Biörsmark är av uppfattningen att bistånd faktiskt kan medverka till att krig förhindras. Jag har aldrig sagt att bistånd ensamt kan göra det utan har verkligen velat stryka under samstämmigheten mellan olika politikområden. Det som är så fint med den svenska biståndspolitiken är samspelet med andra områden, med handel, med utrikes och säkerhetspolitik osv. Det är ju helt grundläggande. I och med detta samspel kan man förhindra krig. Jag tycker att Världssamfundet borde ha kunnat göra mer när det gäller Bosnien. Mycket av våldet där, om än inte allt, hade kunnat förhindras genom tidigare aktiviteter på utrikes och säkerhetspolitiska området i kombination med biståndsaktiviteter. Båda aktiviteterna är förutsättningar för att bistånd skall kunna komma in i ett land. Jag tror att det är viktigt att hävda detta. När det gäller demokratimålet tycker jag faktiskt att Biörsmark har fel. Han har helt enkelt fel insikt om verkligheten. Jag tror inte att svältande människor - vi talar ju faktiskt om svältande människor - bryr sig så särskilt mycket om demokrati. De bryr sig om att få mat för dagen, de bryr sig om att få en bostad och de bryr sig om sin egen överlevnad. Sådana är vi människor. Det är ganska rimligt att vi i första hand vill överleva för att vi sedan skall orka med att diskutera formerna för samspelet mellan människor. Jag har väldigt svårt att förstå hur det kan vara rätt tänkt att sätta demokratimålet över fattigdomsbekämpningen, för verkligheten är ju att det är fattigdomen som driver fram en förfärlig massa elände på detta jordklot. Därmed har jag inte sagt att de andra målen, exempelvis demokratimålet, inte är viktiga. Det behövs faktiskt ett samspel mellan målen.
Herr talman! Jag kan hålla med Berndt Ekholm om att bistånd förhindrar krig. Men då måste man också lägga till någonting. Vilket bistånd? Hur skall biståndet bedrivas för att det skall förhindra krig och bidra till utveckling? Grunden för detta är demokrati av den enkla anledningen att om folk får rösta fram sina ledare, röstar de fram ledare som inte för krig, för folk vill inte ha krig. De röstar fram ledare som driver på utvecklingen. Det är därför demokratin är fundamentet för utvecklingen. Det är dags att lämna resonemanget att man skall nå en viss nivå för att kunna ta itu med demokratifrågorna. Visst, om folk svälter måste vi sätta in ett katastrofbistånd. Det är naturligt. Men vi resonerar ju i vidare bemärkelse än så i fråga om biståndsutvecklingen. Jag tror att det är rätt typiskt att vi i dag ganska mycket resonerar om målet. Vi känner nog litet till mans att det är dags att ta itu med den frågan. Vi har de sex målen. Vi är litet osäkra på om det är rätt mix vi har. Därför är det litet förvånande att socialdemokraterna är så restriktiva när det gäller att diskutera en utredning. Jag tror att det är dags att ta den debatten och sätta alla de sex målen under lupp. Det skulle inte förvåna mig om vi kommer ur en sådan diskussion med att demokratimålet lyfts upp som ett övergripande mål.
Herr talman! Jag skulle kunna hitta ytterligare ett motiv för att det inte är rätt tidpunkt att diskutera alla målen på ett bräde. Det är att vi för tillfället onekligen befinner oss i en svacka när det gäller volymfrågorna i biståndet. Jag tror att denna svacka skulle kunna utnyttjas av den opinion i landet som är för att radikalt skära ned biståndet, och det vore olyckligt. Jag tycker att det är rätt tidpunkt att diskutera sådana frågor när vi är inne i en reell uppgång, vilket jag hoppas att vi skall vara rätt snart. I övrigt vill jag hänvisa till vad jag tidigare har sagt i den frågan. När det gäller demokratifrågan undrar jag: Hur skall vi kunna få alla dessa fattiga människor, som i vissa områden inte ens har mat för dagen, att orka diskutera och hantera en demokrati? Det är ju ganska uppenbart att man först måste se till att människorna har mat för dagen, att de har så mycket av livets nödtorft att de kan göra en tolkning, en värdering av olika alternativ och analysera en situation. Därför måste vi naturligtvis också satsa mer på utbildning. Jag har väldigt svårt att förstå hur man kan hävda att fattigdomsbekämpning får komma efter att man har enats om ett demokratimål. Däremot kan jag förstå att de två sakerna får gå hand i hand. Det är ju precis vad som sker i dag, men med det övergripande målet att vi måste trycka ned fattigdomen. Tyvärr är ju fattigdomen lika stor nu som den har varit länge. Ungefär 1,2-1,3 miljarder människor räknas som fattiga. Det är ungefär en fjärdedel till en femtedel av världens befolkning.

Herr talman! I svaret på vattenmotionen står det att utskottet konstaterar att globala miljöproblem, däribland sötvattenfrågan, är av stor långsiktig säkerhetsbetydelse. Jag menar alltså att det här inte är fråga om långsiktighet, om långsiktiga strukturella säkerhetshot som alltså skall behandlas inom FN-systemets andra organ. Det är ett akut hot. För några år sedan lär, efter vad jag har hört, Ukraina ha tagit upp att miljöfrågorna, alltså miljöfrågorna som helhet, skulle in som en permanent punkt på säkerhetsrådets dagordning. Det var i samband med Tjernobylkatastrofen. Jag har pratat med ett par FN-delegater om det här. De menade att miljön är en fråga som många utvecklingsländer är rädda för. Det kan föra med sig stora kostnader om man lägger fast väldigt stränga regler från säkerhetsrådets sida. Vatten, som är så absolut nödvändigt, är en helt annan sak. Eventuella kostnader för vatten ryggar man inte för på samma sätt som man gör för allmänna miljökostnader. Eventuella kostnader för vatten måste man prioritera, för det är nödvändigt att ha vatten.

Herr talman! Vattenfrågan är väl uppenbart ett långsiktigt hot, men det är tyvärr också ett kortsiktigt hot i många delar av världen. Det är viktigt att man hanterar frågeställningen så att man når resultat. Med vetskap om hur säkerhetsrådet arbetar, har jag svårt att se att det skulle bli särskilt mycket uträttat om man där generellt sett skulle diskutera problemen med vatten - vattenbrist och rent vatten - på vårt klot. Säkerhetsrådet arbetar på ett helt annat sätt. Att man däremot tar upp frågan inom ramen för konflikter som man diskuterar, exempelvis Mellanöstern, tycker jag är ganska givet. Däremot tror jag att det finns andra organ som är väldigt lämpade att diskutera vattenfrågan, som exempelvis UNDP, UNEP, Världshälsoorganisationen och kanske några till. De har mer kompetens. De har bättre möjligheter att förstå frågan. De har också mer tid för att diskutera frågan än vad säkerhetsrådet har. Jag tror helt enkelt att det skulle bli en ganska dålig diskussion, och ett dåligt resultat, om säkerhetsrådet, som det fungerar i dag i alla fall, skulle hantera de här frågorna. Där finns det helt enkelt inte tid att hantera detta på ett seriöst sätt.
Herr talman! Tanken var inte att det ena skulle utesluta det andra. Det är ju givet att själva hanteringen och det praktiska arbetet med vattenfrågorna måste ligga i andra organ. Men att man skulle kunna ha en permanent punkt på dagordningen där man varje gång rapporterade om de olika hot som dyker upp i världen, är ju en helt annan sak. Det är det som är tanken.
Herr talman! Jag vill kort säga att det är viktigt att man observerar vattenproblemens betydelse för de konflikter som man har anledning att diskutera varje gång som säkerhetsrådet samlas. Det är viktigt att man inte glömmer att vattenproblemet faktiskt har kommit upp som en mycket större fråga än den var tidigare. Det måste man observera i de här konflikterna.

Herr talman! Sverige är ett av världens tre främsta biståndsgivarländer, detta trots att vi av statsfinansiella skäl under en kort period tvingades sänka biståndsnivån till 0,7 % av vår bruttonationalinkomst. Den nivån skall jämföras med genomsnittet för industriländerna, som i dag bara ligger på 0,25 % enligt färska siffror. Sverige bryter nu denna trend. Från år 2000 påbörjar vi återgången till vårt mål att avsätta 1 % genom en ökning till 0,72 %. Jag menar att detta är en viktig signal och en viktig politik i en tid då de internationella biståndsflödena drastiskt minskar. Biståndsviljan i vårt land har av tradition varit hög, men nu visar vissa opinionsundersökningar att den sviktar. Det beror ju på att arbetslöshet och nedskärningar tär på solidariteten. Det gäller både för biståndspolitiken och för flyktingpolitiken. Det är måhända en mänsklig reaktion. Likväl kräver denna sorts respons att vi inser vilket stort ansvar vi har i denna kammare, vi som fastställer volymer, biståndsländer, flyktingkvoter och asylkriterier. Vi måste ta på oss uppgiften att bättre förklara det internationella utvecklingssamarbetets roll, dess innehåll, den miljö den har att verka i, våra mål och hur vi når dit. Om vi skulle fastna i upprepad och steril konfrontation om procentsatser, ökar vi inte förståelsen för den internationella solidariteten och för det upplysta egenintresse som både biståndspolitiken och flyktingpolitiken är uttryck för. Hur vi reagerar på orättvisor och förtryck, på fattigdom och förföljelse, säger något viktigt både om oss själva och om vårt land. Det handlar om humanismen i vårt land och om humanisten inom oss själva. Men det handlar kanske framför allt om de fattigas rätt till frihet, utveckling och fred. Konsekvenserna av globaliseringen undgår ingen. Globaliseringen är vår tids hot och möjlighet. Den internationaliserade ekonomin ökar klyftorna. Det drabbar de svagaste människorna i alla länder och de svagaste bland länder. Lika viktigt som det är att bistå socialt och ekonomiskt utsatta enskilda människor via nationell välfärdspolitik, är det därför att bistå socialt och ekonomiskt utsatta nationer via internationell välfärdspolitik. Där ingår just biståndet som en viktig del. Nationellt och internationellt hör ihop. Därför måste också samma värderingar styra vår inrikespolitik och vår utrikespolitik. Är det en tillfällighet, frågar jag mig, att samma parti här i riksdagen, Moderaterna, som vill genomföra väldiga nedskärningar i den svenska välfärden, också vill skära ned med 8,5 miljarder kronor i biståndet och flyktingpolitiken under de kommande tre åren? Fred, demokrati och utveckling hör ihop. Man får inte det ena utan det andra. Biståndet är därför ingen nådegåva i dagens sammanflätade värld. Det är både ett uttryck för solidaritet med svaga och utsatta och ett sätt att skapa säkerhet för alla. På samma sätt är en god flyktingpolitik ingen välgörenhet. Det handlar om förföljda medmänniskors rätt att söka och få skydd undan terror och tortyr. Sverige har nu mer än 30 års erfarenhet av bistånd. Det är en god grund att stå på för att utveckla ett nytt, modernt och effektivt internationellt utvecklingssamarbete för 2000-talet. Vårt övergripande mål är just att bekämpa fattigdomen och fattigdomens orsaker, som många har sagt. Låt mig lyfta fram tre delar av den strategi som vi vill använda för 2000 För det första. I en sådan strategi måste alltid helhetssyn och långsiktighet finnas med. De komplexa katastroferna och de mänskliga tragedierna i f.d. Jugoslavien och Centralafrika borde med smärtsam tydlighet ha inskärpt hos oss alla nödvändigheten av att ingripa på ett tidigt stadium innan en konflikt bryter ut. Alltför ofta har världssamfundets olika aktörer tvekat och tövat inför de kostnader som sådana preventiva ingripanden skulle medföra för att efter katastrofen bara konstatera att både det mänskliga och materiella priset med bitter råge överskridit vad ett tidigt och resolut ingripande skulle ha kostat. FN har under de senaste åren spenderat fem gånger så stora resurser på humanitär hjälp och fredsbevarande operationer som på de långsiktiga utvecklingsprogrammen. Vi har också fått lära oss att det inte räcker med att rycka ut med humanitärt bistånd den ena dagen, fredsbevarande styrkor den andra dagen, diplomati och politiska insatser den tredje dagen och återuppbyggnad och flyktingåtervändande på den fjärde dagen. Framväxten av regionalt samarbete är byggstenar för fred och utveckling. Vi ser det i många områden i dag, främst i Europa, i vår egen Östersjöregion, i södra Afrika, i Latinamerika och Karibien, kring Medelhavet och i Sydostasien. Vi hoppas nu att de diplomatiska ansträngningar i Afrika, främst under Nelson Mandelas och Thabo Mbekis ledning, kring de stora sjöarna bidrar till att lägga grunden till en ny samarbets och fredsordning i Afrika. Här vilar också ett stort ansvar på de gamla kolonialmakterna, utländska storföretag och andra som under årtionden skott sig på Afrikas naturtillgångar och stött korrupta regimer. Lärdomarna för biståndsgivare och andra aktörer är just att vi behöver ett helhetsgrepp och en långsiktighet för att skapa slagkraft och hållbarhet. Det är samma politik som vi förordar som land inom EU i t.ex. Lomésamarbetet, där över 70 nationer ingår. Herr talman! Jag har just kommit hem från Mellanöstern. Fredsprocessen där hade ju väldigt god styrfart under Jitzak Rabins och Shinom Peres ledning. Freden var så nära, och den hade också omvärldens samlade stöd. I dag är Israel mer splittrat och mindre säkert än någonsin, och Arafat får allt svårare att hålla militant missnöje i schack. Men även om vi just nu upplever en utveckling där dödläget i fredsprocessen motverkar också våra långsiktiga biståndsmål måste biståndet finnas där. Våra insatser lindrar lidande och nöd och understöder i bästa fall de pågående fredsansträngningarna och bidrar till att lägga grunden till det vi alla åsyftar, nämligen ett demokratiskt Palestina som kan leva i fredlig samexistens till ömsesidig nytta med staten Israel. Ett sådant integrerat synsätt skall alltmer prägla den svenska politiken där vi väver samman bistånd och handel, diplomati och säkerhetspolitik. Det var ju också ett avgörande skäl till att regeringen integrerade flyktingfrågorna och handelspolitiken inom Utrikesdepartementet. För det andra. I ett modernt och effektivt internationellt utvecklingssamarbete måste ett nytt partnerskap med Afrika finnas med. Huvuddelen av vårt bilaterala bistånd går till Afrika. Där finns också 40 % av världens flyktingar. Liksom Europa efter det kalla kriget nu söker sig en ny väg, gör Afrika det också efter kolonialismen och apartheid. Nu när den politiska friheten har uppnåtts gäller det att stödja den ekonomiska frigörelsen. Vi ser hur en ny generation av politiker och företagare banar väg för ett nytt Afrika. Det behövs nytt tänkande och nya insatser, inte bara från afrikanerna utan också från oss. Det är bakgrunden till den nya politik vi nu försöker utarbeta tillsammans med afrikanerna i Partnerskap Afrika. Många länder i Afrika uppvisar nu glädjande nog betydande ekonomisk tillväxt. Men vad krävs då för att bibehålla och öka denna tillväxt? Vad krävs det för att den skall bidra till att verkligen förbättra de fattigas livsvillkor? Hur blir afrikanskt näringsliv en del av den internationella ekonomin? Dessa frågor och andra skall vi försöka besvara tillsammans med våra afrikanska vänner. Liksom befrielsen från apartheid var framför allt afrikanernas eget verk, måste också vägen till utveckling stakas ut av afrikanerna själva. Med tanke på demokratibiståndets ökade betydelse inte bara för Afrika och det intresse som riksdagen har visat i dag och vid andra tillfällen, vill regeringen också få till stånd en fördjupad diskussion här i kammaren. Därför kommer vi i höst att överlämna en skrivelse till riksdagen med en politik för bistånd till demokratisering och för respekten för de mänskliga rättigheterna. Afrikas folk har alltför länge drabbats av negativt inflytande utifrån. Det är hög tid att Afrika nu får ett positivt inflytande utifrån. Det mest akuta läget är förstås situationen i f.d. Zaire och runt de stora sjöarna. Här drogs konstlade gränser upp mellan nationer och folk för 150 år sedan i Berlin. Detta måste nu överbryggas genom regionalt fredligt samarbete i vardagen mellan människor på alla sidor om gränserna. Centralafrika är ett område som har sargats mycket svårt av krig och katastrofer. Trots detta är det ett område som kan bli Afrikas rikaste. Här finns råvaror, mineraler och mark och en kapacitet att inte bara föda den egna befolkning utan att också bli en viktig exportör av mat för alla. Sverige har bidragit med över 600 miljoner kronor till regionen kring de stora sjöarna sedan 1994. Vid regeringssammanträdet nu på torsdag kommer vi att fatta ett nytt beslut som vi också hoppas kan bidra till att få till stånd en riktig demokratisering i Kongo. Så skall alltså en ny svensk Afrikapolitik präglas av positivt inflytande, samarbete med partners och ett strategiskt och långsiktigt handlande. Vi kommer också att presentera en skrivelse till riksdagen om detta. För det tredje. I ett modernt och effektivt utvecklingssamarbete måste kunskapen vara motorn. Det är lätt att fastna i ett slags förlamande konstaterande av att globaliseringen innebär så mycket negativt. Men globaliseringen bär inom sig också sina egna positiva motkrafter, och dem skall vi utnyttja. Kapital är i dag inte längre bara pengar. Kapital är också kunskap. Vi ser det i inrikespolitiken där regeringens kunskapslyft med stora satsningar på högskolor och informationsteknik för lågutbildade och arbetslösa är det viktigaste verktyget för att försvara och skapa en hållbar utveckling av vårt välfärdssamhälle. Den solidaritet som kunskapslyftet i vårt land ger uttryck för gäller också internationellt och globalt. Ett viktig mål måste därför vara att bidra till att de fattiga inte ytterligare marginaliseras. De som t.ex. inte har tillgång till IT-revolutionen riskerar att bli en del av en strukturell global underklass. Att göra den nya tekniken, med bl.a. informationstekniken, tillgänglig för de fattiga länderna är oerhört viktigt. Vi har många exempel på hur tekniken kan hjälpa både utvecklingen och demokratin. När man demonstrerade i Belgrad i februari försökte Milosevicregimen att stoppa radiostationen B92 som stöds av Sverige. Man kopplade in störande brus. Men då kunde radion via telefonledning koppla upp sig på Internet. Det enda alternativet för regimen att stoppa detta var att lägga ned hela telefonnätet i Serbien. Ett annat exempel på denna tekniks betydelse för utvecklingen är det stöd som Sverige tillsammans med Världsbanken nu ger för utbildning i palestinier i just IT. Det handlar om att göra kunskap tillgänglig om utveckling av mikroföretag, banker för fattiga, utbildningsreformer osv. En del av utbildningen är att skapa Internetprogram som är anpassade just för palestiniernas behov - detta folk som ännu inte har ett eget land. Inom tio år kommer en och en halv miljard människor att vara sammanlänkade med hjälp av den nya informationstekniken. Med hjälp av detta nya verktyg kan långt fler än i dag få en inträdesbiljett till den globala kunskapsmarknaden. Det är en ny möjlighet som kan bli en språngbräda för många för att komma ikapp utvecklingen och ta steget ut ur fattigdomen. Därför kommer regeringen, herr talman, att öka satsningarna på kunskapsutveckling och utbildning i sin kommande proposition.

Herr talman! Det är ett sidospår, men jag vill erinra kammaren om att nedskärningarna i välfärden här i Sverige har sannerligen Pierre Schoris eget parti stått för. Jag är ändå förvånad över att det anförande som Pierre Schori håller är så präglat av en i-landsdebatt snarare än en u-landsdebatt. Vi hade i utskottet möjlighet att besöka Afrika för snart ett år sedan. Det är alldeles uppenbart att där förs en annan debatt än den som Pierre Schori speglar här. Speciellt den nya generationen politiker var mycket bekymrade över det biståndsberoende man hade hamnat i. Det var ett beroende inte av det egna folket utan av rader av biståndsgivare som kom med synpunkter och krav som man själv inte kände och som man skulle anpassa sig till. Jag tror därför, vilket socialdemokraterna har motsatt sig, att vår idé om att ha en policyenhet inom Sida ,som finns på plats i Afrika och som kan fånga upp debatten och synpunkterna och på det viset hålla den afrikanska debatten levande här i Sverige, skulle vara av mycket stor betydelse. När det gäller kontakten med fältet över huvud taget, tror jag att det skulle vara utomordentligt angeläget om man från departementet mer medvetet inriktade sig på att också kanalisera stödet via NGO, via enskilda organisationer. Den afrikanska debatten om att 10 % via statsmakten är en lämplig gräns tror jag är riktig. Men NGO har möjligheter att gå vid sidan om och ge ett annat stöd, ett humanitärt stöd, som når fram till de fattigaste. Det finns det anledning, tror jag, att stödja kraftfullare.
Fru talman! Vi behöver inte skapa nya byråkratiska strukturer för att öka vår kunskap och vår dialog med exempelvis Afrika. Vi finns redan på plats i Afrika genom våra ambassader och biståndskontor. Vi har seminarier som ett led i den nya strategi vi har utvecklat. Vi har nyligen haft ett sådant med Abidjan, där vi har samlat ett nätverk av afrikanska politiker, forskare och intellektuella. Vi kommer i sommar att ha ett stort seminarium där afrikanerna kommer att kraftigt dominera. De kommer att ge sin syn på hur de nu, inför 2000-talet, vill utveckla Afrika tillsammans med andra, framför allt för att själva ta makten över sitt eget öde. Då behövs det inga nya strukturer för att sätta upp kontor för Sida i Afrika.
Fru talman! Den debatt som här förs ger ändå på mig ett definitivt intryck av att vi diskuterar på iländernas villkor. Vi har från vår sida faktiskt fört in en diskussion om att man skall skapa triangelbistånd. Ett u-land skapar ett samarbete med Sverige som biståndsgivare och med ett av de länder som har varit framgångsrika när det gäller att bekämpa sin fattigdom. Jag tror att det är ett alldeles utmärkt sätt att föra in idéer, synpunkter, utvecklingsmöjligheter i samarbetsdiskussionen. På det har vi fått blankt avslag. Jag vill också, eftersom Pierre Schori tog upp globaliseringen, säga att jag tycker att det är den stora möjligheten för u-länderna. Jag tror att den viktigaste insatsen Sverige kan göra, även om det inte hör till biståndspolitiken, är att öppna våra marknader, att öppna EU:s marknader för produkterna från EU länderna. Det gäller alldeles speciellt jordbruksprodukterna. Det gäller också att samtidigt hålla en rågång mot alla de krav på dolda handelshinder i form av miljö och arbetsmiljöbegränsningar som vi har sett här. Det kan man lösa via biståndet i stället.
Fru talman! När det gäller den senare delen är vi överens. Det är en politik vi verkar för, som nation och inom EU. Vi verkar för att undanröja handelshinder för bl.a. jordbruksprodukter. Motståndet är ganska stort från vissa länder i Sydeuropa. När det gäller trepartssamarbete kan jag meddela att när jag var i Mellanöstern kunde jag konstatera en ljuspunkt. Det var just det trepartssamarbete som Shimon Peres och jag undertecknade ett avtal om, för ett och ett halvt år sedan. Det fungerar. Sverige, Israel och palestinier har ett trepartssamarbete som fungerar, trots att fredsprocessen i stort sett har upphört just nu.
Fru talman! Det är naturligtvis roligt att vi mellan partierna här i riksdagen är överens i stora drag. Det Pierre Schori redovisar om fattigdomsbekämpning, vikten av konfliktförebyggande insatser osv. - allt detta står samtliga partier bakom. Jag beklagar att Pierre Schori inte hade tillfälle att svara på några av de frågor som flera av oss framställde i våra anföranden. Jag vill återkomma till några av dem. Först frågan om de biståndspolitiska målen. Vad jag förstod utifrån den utredning som gällde jämställdhetsmålet fanns det redan där en hel del underlag och en vilja att gå vidare. Man konstaterade när man lade till ytterligare ett mål att man också borde göra en översyn, men det ledde inte fram till det i själva betänkandet. Därför vill jag fråga: Varför skulle det inte finnas förutsättningar för det? Sedan till frågan om den sviktande biståndsviljan. Pierre Schori redovisade vissa orsaker: dålig ekonomi i Sverige, arbetslöshet osv. Men har man i regeringen själv gjort särskilt mycket för att motarbeta den bristande biståndsviljan? Pierre Schori talar nu om en signal i vårpropositionen. Men det finns ju ingen tidsangivelse, det finns ju ingen plan. Precis som Inger Näslund tog upp: Följer man regeringens plan tar det mer än 40 år. Det kan väl ändå inte vara rimligt! Till slut, Pierre Schori, frågan om skuldlättnader, som jag tog upp utifrån ärkebiskopens inlägg i Dagens Nyheter. Tänker regeringen gå vidare och stå bakom jubelaktionen år 2000? Tänker man gå längre än vad finansministern faktiskt har angett för att få till ett verkligt alternativ, för att få skuldlättnader som betyder någonting för de fattigaste länderna?
Fru talman! Vänsterpartiet behöver inte dra in mig i kyrkan. Jag är redan där. När det gäller skuldlättnader tänker vi särskilt på det s.k. HIPC-initiativet, alltså initiativet för de mest skuldsatta fattiga länderna. Vi har nyligen upplevt hur olika nationella intressen har försinkat den process vi vill ha genom att efterskänka skulder till de allra fattigaste. Man försökte från en gammal kolonialmakt i Europa att föra in ytterligare ett land som hade tillhört den gamla kolonialkretsen, som inte platsade i den krets man redan var överens om. Nåväl, nu har man brottat ned detta och kommit fram till det som är huvudsyftet med det initiativ som Sverige aktivt och ekonomiskt stöder, nämligen att ge de fattiga och skuldtyngda länderna möjlighet till en permanent utgång från de ständiga resurskrävande skuldomförhandlingarna. Då kan i stället deras resurser frigöras för ekonomiska och sociala reformer. Det är det ärkebiskopen har tagit upp, och det är det vi stöder. Jag tycker att ärkebiskopen har rätt i sin kritik i vissa delar. Vi tycker t.ex. också att det inte fanns behov av att kräva ytterligare ett års reformer av Uganda, som var aktuellt, liksom av Bolivia. Men nu går vi vidare och trycker på, tillsammans med likasinnade inom detta initiativ, tillsammans med världsbankens president Wolfensohn.
Det är bra att Pierre Schori finns i kyrkan. Man har mycket att lära oss, särskilt på det här området, om utvecklingssamarbete. Men jag vet av egen erfarenhet, Pierre Schori, att det är lätt att somna till i kyrkan. Så det gäller faktiskt att inte bara gå i kyrkan, utan att också lyssna och ta till sig vad man säger där. Jag är glad åt det besked jag fick av Pierre Schori nu. Men jag tror att flera av de idéer man har framfört från Svenska kyrkan, frivilligorganisationer, frikyrkan, är väl värda att gå vidare med. Man har inte nått tillräckligt långt vad gäller skuldavskrivningen. Den saken är helt klar. Fru talman! Jag vill ta upp några ytterligare frågor. Pierre Schori tog upp frågan om partnerskap. Jag stöder till fullo idéerna. Men hur skall man gå vidare? Vad jag har förstått har man inte gjort något alls åt tanken att återföra kunskaper från Afrika till Sverige. Där har vi oerhört mycket att lära, just med tanke på de stora problem som finns i dag och som Pierre Schori diskuterade i morse, dvs. integration i vårt eget samhälle. Där har vi något att lära oss av Tanzania och andra länder som har tagit emot stora mängder flyktingar. Fru talman! Frågan om en barnkonferens, Pierre Schori. Kan man inte tänka sig att svenska regeringen driver frågan att inrätta en barnkonferens i stor eller liten skala år 1999 för att uppmärksamma tioårsjubileet av barnkonventionen?
Fru talman! Vi är naturligtvis inte oberörda. Det är inte fråga om en ovilja att svara på alla frågor jag har fått. Men när det är tre timmars debatt som har föregått innan jag själv har kommit in i debatten, kan jag faktiskt inte svara på alla frågor på den tid som jag har. Till skillnad från Eva Zetterberg somnar jag inte i kyrkan. Jag har inte erfarenhet av det. När jag är i kyrkan har jag en aktiv dialog och stor respekt för erfarenheterna hos kyrkans kvinnor och män i Sverige och i omvärlden. Jag kan försäkra att vi har mycket nätverksbyggande, allianser och gemensamma aktioner på gång med kyrkans folk. Vi är på gång med att utveckla partnerskapet. Jag har redan beskrivit det. Det finns så mycket spännande, berikande och nytt och viktigt i detta att vi vill fortsätta utvecklingen på det sätt jag har angivit vid konferensen i sommar, dit Eva Zetterberg är välkommen. Det holländska förslaget är intressant, men är ett sidospår just nu. Sedan var det barnkonventionen. Sverige drev tillkomsten av konventionen. Det finns en hel rad alternativ, internationella konferenser, seminarier. Det blir ett i Oslo i höst. Sverige kommer att representeras av flera statsråd. Tanken på att ha en särskild konferens 1999 är intressant. Låt oss arbeta med den frågan. Vi behöver ha ett partipolitiskt samråd.
Fru talman! Pierre Schori tog upp den fråga Eva Zetterberg var inne på, nämligen att biståndsviljan har sjunkit i vårt land. Vilka skäl kan vara anledningen? Det har nämnts arbetslöshet, problem med ekonomin och nedskärningar. Kan det inte bli legitimt, Pierre Schori, för människor att anse att biståndet kan sänkas, när regering och riksdag går i spetsen för nedskärningar? Har inte vi på ett negativt sätt påverkat attityderna när det gäller biståndsviljan? Vi kanske måste bidra till att öka viljan till att ge mer bistånd. Jag tror att det behövs en plan för att uppnå enprocentsmålet igen. Har regeringen några planer på att upprätta en sådan plan? Det gäller att få ett mer effektivt bistånd. Det är oftast där det finns invändningar. Jag menar att det är effektivt att ge bistånd till kvinnor, bl.a. mikrolån, som jag nämnde tidigare. Mot bakgrund av att endast 1 % av Sidas anslag i dag går direkt till insatser för kvinnor och jämställdhet, undrar jag om det inte går att öka andelen? Vore det inte intressant att försöka få fram jämställdhetsgrupper, så att effektiviteten i biståndet till kvinnor blir motsvarande för männen? Vi i Centerpartiet anser att det blir mer effektivt om man lämnar inriktningen med landramar - som inriktar sig på vad mottagarländerna förväntar sig - och mer går över till ämnesindelad inriktning.
Fru talman! Jag tror att den sviktning vi har sett i biståndsviljan och i attityder till flyktingpolitiken har berott på ekonomiska och sociala förhållanden i vårt eget land. Arbetslösheten exploderade i början av 1990-talet, och den sammanföll med katastrofen i Jugoslavien. Det tär på solidariteten. Det krävs ett oerhört kraftfullt pedagogiskt, medmänskligt budskap från alla håll och kanter. Ny demokrati skapades i dessa sammanhang. Där tror jag att de grundläggande skälen finns. När ekonomin börjar vända uppåt skall vi också vända procentsatserna, som är viktiga som en signal. Det viktiga är att bibehålla en trovärdighet, legitimitet, för flykting och biståndspolitiken. Vi skall visa att vi för samma politik, har samma värderingar och samma vilja i såväl inrikes som utrikespolitiken. Sedan var det biståndet till kvinnor och män. Sverige är ett av få länder som har jämställdhet som ett biståndsmål. Vi har gått vidare genom att ta denna fråga på allvar, fru talman. Vi har påbörjat utbildningsprogram inom Sida, UD och alla departement som berörs av internationellt utvecklingssamarbete. Det har en betydelse att det finns ansvariga personer som har genomgått en viss utbildning med jämställdhetskunskap. Vi har också gjort en utvärdering och kommer att gå vidare med de erfarenheterna. Därefter kan vi ta en diskussion om nästa steg - kanske av den typ som Ingbritt Irhammar var inne på.
Fru talman! Det är glädjande att regering och riksdag ser en möjlighet att återgå till enprocentsmålet. Några av oss är mer otåliga och vill gå fram snabbare. Det behövs kanske påtryckningar. När det gäller inriktningen på satsningen på kvinnor, vill jag påtala att vid en sittning i går med en genomgång av Loméavtalet i Centerns egen Försvarsoch utrikeskommitté, framgick det att i grönboken - framtagen med anledning av Loméavtalet - finns inget genderperspektiv. Det saknas i stort sett helt och hållet. Har regeringen några planer att få in något sådant i arbetet med det avtalet?

Fru talman! Jag skall inte ta upp frågan om enprocentsmålet. Vi har diskuterat det tidigare, bl.a. Berndt Jag vill i stället nämna något om den politik för demokratisering och mänskliga rättigheter som statsrådet Schori aviserade här. Det skulle vara intressant att höra några ord om inställningen till de frågor som har rests när det gäller betydelsen av en demokratisk process i ett land för att också tillgodogöra sig bistånd. Vi har stor sympati för en del av de motioner och reservationer som finns som gäller demokratimålets stora betydelse. Samtidigt menar vi att det inte går att vara helt dogmatisk, dvs. att biståndet kan bara gå till oppositionen eller till enskilda organisationer. Jag skulle vilja ta fram ett exempel. Vi vet alla hur svår situationen är i Nordkorea just nu. En delegation har varit där i dagarna. Jag undrar hur biståndsministern ställer sig till ökade insatser? Vi vet att människor som allra minst skulle behöva 600 gr ris om dagen nu får 100 gr. Katastrofen är redan ett faktum. Det har varit stora klimatkatastrofer tre år i rad. Det är verklig kris. Där menar jag att man måste ha överseende med hur fel ett land regeras och ge den humanitära hjälp som behövs. Samtidigt menar jag att man i vanliga fall måste vara oerhört försiktig när man ser på vilket styre det finns i ett land, att man inte är naiv och att biståndet ges till rätt instanser. Hur ser biståndsministern på detta?
Fru talman! Vi anser att det är oerhört viktigt att få en nyanserad diskussion om demokrati och mänskliga rättigheter. Det är därför som regeringen skall presentera en sådan skrivelse till riksdagen. Det är inte så enkelt som att säga att inga demokratier för krig, t.ex. USA. Det är inte heller så enkelt som att säga, att bara därför att det sker en demokratiförsämring i ett land skall vi skära ned ett viss bistånd, t.ex. till enskilda organisationer. Man kanske tvärtom skall ge bistånd. Det beror på hur man gör det. Vi behöver en nyanserad diskussion om detta. Naturligtvis är grundbulten att vi skall stödja demokratiska organisationer och framväxten av det civila samhället. Det är grundbulten för att ett samhälle över huvud taget skall utvecklas, självfallet. Vi driver t.ex. inom EU inför Lomésamarbetet att det också skall skapas mekanism inom EU för att man skall kunna tillgripa sanktioner om ett samarbetsland skulle förgripa sig svårt mot sina medborgare vad gäller mänskliga rättigheter eller slå in på en odemokratisk väg. Vi har här ett sådant exempel som Nigeria. Naturligtvis gäller samma saker för vårt eget bistånd. Man kan som exempel ta Allende och kuppen i Chile 1973. När vi då upplevde att vi inte kunde genomföra de biståndspolitiska målen avbröts givetvis samarbetet. Samtidigt kan man i andra sammanhang - i Kina, i Nordkorea, och vi har här t.o.m. talat om Kuba - med ett sofistikerat bistånd stödja demokratins framväxt, bryta ned murar och verka systemöppnande.
Fru talman! Jag ser fram emot den skrivelsen och den fördjupade debatt som vi kan ha i dessa frågor längre fram. Det är inte på något sätt en okomplicerad fråga, som biståndsministern redan har påpekat. Samtidigt har vi uttryckt vår stora tvekan när det exempelvis gäller sanktionsinstrumentet. Jag vet att biståndsministern delar den uppfattningen. Det har jag förstått tidigare. Men ibland är det så extremt att man måste ta till det. Vi har också sett hur snett det kan slå ibland, även där man kanske inte ens har sett några andra medel att ta till. På samma gång vill jag säga att jag ibland har förundrats över hur man t.ex. i de nära kontakter med Kuba som Sverige ändå har haft inte mer har lyckats påverka regimen i positiv riktning. Till sist vill jag ställa en fråga. Kan vi förvänta oss att Sverige gör en kraftigare insats i Nordkorea i detta katastrofala läge? Vi har ändå varit i ett land med vilket vi har uppehållit diplomatiska förbindelser trots att regimen har varit så oerhört diktatorisk. Jag vill gärna ha ett svar på den frågan.
Fru talman! Det är ogärna som jag svarar, eftersom jag skall träffa den delegation från riksdagen som har varit där alldeles strax efter debatten. Men så sent som i april anslog Sverige 15 miljoner kronor för katastrofinsatser. Sverige var redan då bland de fem största bidragsgivarna av humanitärt stöd till Nordkorea. Vi kommer dessutom från UD och Sida att skicka en delegation till Nordkorea i juni för att ytterligare se vad som kan göras och ha samtal på platsen med bl.a. internationella hjälporganisationer. Vi tycker att det är väldigt bra att riksdagsledamöter på detta sätt besöker olika katastrofområden och svårt utsatta länder. Det berikar vår kunskap. Jag ser fram mot samtalet strax efter den här debatten.
Fru talman! Jag lyssnade på biståndsminister Pierre Schoris anförande, och jag kan hålla med om så gott som allting som Pierre Schori sade. Däremot undvek biståndsministern att ta upp en del av det som jag berörde i mitt anförande och ställde frågor om. Men innan jag kommer in på detta vill jag säga någonting som biståndsviljan, eftersom den frågan har kommit upp igen. Den kopplas då till neddragningen av medlen. Om man tittar på de opinionsundersökningar som har gjorts där människor skall säga vad som är viktigt i politiken kommer bistånd väldigt långt ned på den listan. Så är det ju. Samtidigt finns frågor som rör fred, miljö och ekonomisk utveckling väldigt högt upp på listan. Jag tror att det är väldigt viktigt för oss som arbetar med biståndsfrågor och vill lyfta fram de frågorna att koppla ihop detta och försöka att på ett pedagogiskt sätt förklara att det finns en koppling mellan fred och bistånd. Då kanske svaren skulle bli litet annorlunda. Sedan till den fråga jag ställde. Det gäller utredning av biståndsmålen. Jag har utvecklat resonemanget om demokratimålet och oberoendemålet, men vi får nej på vår begäran. Jag tycker att argumenten är litet svaga. I betänkandet står att man eventuellt kan tänka sig en utredning men att den måste föregås av en bred diskussion bland folkrörelser och allmänhet. Javisst! Det ställer vi naturligtvis upp på. Det är inget bra argument i sammanhanget. Det andra argumentet är att den förändrade målformuleringen kan bidra till att skapa missförstånd under en tid då biståndsanslagen av akuta statsfinansiella skäl flukturerar. Jag förstår inte riktigt det argumentet. Skulle man inte våga ta i detta därför att man diskuterar ekonomi? Man måste väl kunna göra både och?
Fru talman! En ståndpunkt blir inte starkare eller tydligare därför att man upprepar den. Vårt nej består. Vi är inte övertygade av Karl-Göran Biörsmarks argumentering för en sådan utredning. När det gäller att koppla ihop bistånd och fred är detta ett signum för den socialdemokratiska regeringens politik. Solidaritet och säkerhet är enligt vår mening två sidor av samma mynt i dagens värld. Biståndet är inte bara en nådegåva, utan det har också att göra med säkerhet för oss alla. Solidaritet är inte bara för de svaga, utan det är bra för alla. Därför har - som jag har utvecklat i mitt anförande - alla texter och propositioner som kommit från den socialdemokratiska regeringen detta nya synsätt och vidgade säkerhetsbegrepp. Vi har också förändrat organisationen på Utrikesdepartementet i den riktningen mot en helt integrerad verksamhet mellan det politiska, det humanitära och även det militära med handelspolitiken. Det är det nya synsätt som Socialdemokraterna har kommit till. Jag är glad för att K-G Biörsmark är med på det, för det är en hedersman.
Fru talman! Jag håller helt med om det resonemanget. Som jag tidigare sade är det viktigt att vi nu försöker att på olika sätt hjälpas åt att föra ut den koppling som finns. Jag vill slutligen ställa en fråga till statsrådet. Det gäller det resonemang jag hade med Berndt Ekholm här tidigare. Jag vill höra om också statsrådet ställer upp på samma resonemang som han har, nämligen att ett folk och ett land måste nå upp till den viss levnadsstandard innan man kan gripa sig an demokratifrågorna. Berndt Ekholm sade att man måste ha mat, kläder och utbildning för att förstå, osv. Ställer statsrådet verkligen upp på det resonemanget? Jag menar att demokrati och sättet att välja sina ledare, att släppa fram opposition inte har den koppling som Berndt Ekholm förde till torgs.
Fru talman! Jag vill inte ta Berndt Ekholms debatt. Den för han själv med briljans. Det är också litet onyanserat från Karl-Göran Biörsmarks sida att tala om att demokrati är något som man vet exakt hur det kommer att bli och hur det skall vara i ett visst givet läge. Jag menar att man måste se till varje lands situation just då. Man kan däremot i vissa situationer se en demokratiseringsprocess som man skall understödja snarare än att säga: Nu skall ni ha val omedelbart. Valen kanske kan skapa större splittring i ett viss läge, i en viss situation, just då. Det behövs en viss stabilitet. Kongo är ett sådant fall i dag. Vem vet om det är bra med val just nu, eller om man skall vänta ett tag tills man har fått en stabilare situation? Däremot skall målet alltid finnas där; demokrati och stödjande av en demokratiseringsprocess. Och däremot skall man vara absolut fast när det gäller mänskliga rättigheter och respekten för dem. Där finns inga undantag, och det kommer med på en gång från början. Det har nämligen med individens rätt att göra.

Fru talman! Jag tänker koncentrera mig på ett område inom biståndspolitiken där vi moderater vid flera tillfällen riktat kritik mot regeringen. Vi anser nämligen att inom ett område har Sverige ett särskilt ansvar för att respekten för mänskliga rättigheter och demokrati stärks, och för att etablerade regler och principer efterlevs i praktiken. Det gäller de länder som tar emot ett betydande svenskt bistånd. Det borde vara självklart att Sverige genom bistånd till staten inte skall hjälpa länder där fysisk eller psykisk tortyr eller misshandel förekommer. Förödmjukelser av medborgarna för deras politiska eller religiösa övertygelses skull eller för att de tillhör en kulturell eller etnisk minoritet får inte heller förekomma. Vi moderater anser att Sverige har ett direkt ansvar för att i programländerna systematiskt bidra till främjandet av demokrati och mänskliga rättigheter. Vi anser också att Sveriges agerande hittills har varit för svagt. Bistånd har i vissa fall utbetalats utan några direkta krav på att utvecklingen skall gå mot demokrati, med ökad respekt för mänskliga rättigheter. Regeringar som i decennier förtryckt sitt folk har kunnat räkna med svenskt bistånd. Sverige måste betydligt mer aktivt föra en dialog med mottagarländerna och driva på utvecklingen. Zambia är t.ex. ett land som under många år tagit emot svenskt bistånd. Hur ser biståndsministern och regeringen på programlandet Zambia? Nuvarande biståndsavtal går ut under det här året, och skall omförhandlas. Det nuvarande avtalet bygger på en utveckling mot ökad demokrati och transparens. Verkligheten är tyvärr den motsatta. Den nya grundlagen begränsade på ett odemokratiskt sätt oppositionens möjligheter att kandidera i valet i höstas. De valobservatörer som inför valet klagade på bristfällig väljarregistrering omfattande röstköp och partisk nyhetsbevakning sattes i fängelse. Vilka konsekvenser får denna negativa utveckling för inriktningen av vårt fortsatta samarbete med Zambia? Vi moderater har alltid hävdat att demokratimålet och respekten för mänskliga rättigheter är av central betydelse i dialogen med de länder som tar emot svenskt bistånd. Vi har därför också i flera år begärt av regeringen att den årligen i samband med budgetförslaget ger riksdagen en utförlig rapport om situationen och utvecklingen när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati i mottagarländerna. En sådan rapport skall utgöra ett solitt underlag för en utförlig debatt inför beslut om svenska biståndsinsatser. Vetskapen om att den svenska regeringen, och framför allt riksdagen i det här fallet, noggrant följer och värderar utvecklingen av mänskliga rättigheter och demokrati skulle vara en viktig signal till mottagarländerna. Tyvärr har regeringen hittills inte uppfyllt våra förväntningar och sitt löfte om att redovisa situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratiutvecklingen i mottagarländerna. Trots att utrikesutskottet redan i mars 1995 i sitt betänkande om internationellt utvecklingssamarbete uttalade sig positivt om vårt förslag till en sådan redovisning har den redovisning som därefter skett till riksdagen varit mycket rudimentär. Den har snarast försämrats. Jämfört med den redovisning som infördes under de borgerliga regeringsåren är den minimal. Det finns därför anledning att rikta kritik mot regeringens bristande intresse för hanteringen i detta avseende. Denna vår kritik delas för övrigt också av Riksdagens revisorer. Även FN:s generalsekreterare Kofi Annan underströk i sitt tal inför FN:s kommission för mänskliga rättigheter det avgörande sambandet mellan mänskliga rättigheter och fredens upprätthållande, och betecknade full respekt för de mänskliga rättigheterna som en förutsättning för verklig och varaktig utveckling. Annan lovade att i det pågående reformarbetet inom FN göra allt för att stärka och utveckla MR maskineriets roll. Fru talman! Det finns en irritation inom utrikesutskottet över att vi ännu inte fått en redogörelse för hur mänskliga rättigheter utvecklas i våra samarbetsländer. Detta är anledningen till att vi återigen upprepar vår reservation inom detta område, som nu stöds av fem partier. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 20, men jag stöder naturligtvis samtliga moderata reservationer.

Fru talman! Som redan tidigare nämnts här i dag är ett av huvudmålen för det svenska utvecklingssamarbetet att främja en utveckling mot fördjupad demokrati och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna. Den stora utmaningen för de länder som genomfört sitt första val är att få till stånd framväxten av en demokratiskt kultur och fungerande demokratiska institutioner. Att på olika sätt stödja detta arbete har blivit en allt viktigare del av det svenska utvecklingssamarbetet. I många länder utgör en svag, ineffektiv och ibland korrumperad statsapparat ett allvarligt hinder för detta arbete. Det arbete som bedrivs inom Sida och UD för att förbättra och stärka biståndet på demokrati och MR-området, liksom på området jämställdhet mellan kvinnor och män, anser vi från utskottets sida vara mycket positivt. Vi lägger alla stor vikt vid biståndet till demokrati, mänskliga rättigheter och konfliktlösning och det är därför positivt att Sida på regeringens uppdrag utarbetat ett handlingsprogram för främjande av fred, demokrati och mänskliga rättigheter i biståndet. Som vi har hört här i dag från biståndsministern kommer regeringen också att presentera sin strategi för demokratistödet i en skrivelse till riksdagen. I olika sammanhang har utskottet tidigare betonat demokratins stora betydelse för en positiv utveckling i ett land. Det finns en nära koppling mellan demokrati, rättsstat och marknadsekonomi, och från utskottets sida förväntar vi oss att dessa aspekter kommer att inta en central ställning i regeringens fattigdomsskrivelse. FN:s världskonferens om de mänskliga rättigheterna år 1993 slog fast att kvinnors mänskliga rättigheter är oskiljbara från de universella mänskliga rättigheterna. Jämställdhet är en fråga om mänskliga rättigheter, och inte en särskild kvinnofråga. Det slutdokument som presenterades efter Kvinnokonferensen i Peking var därför en viktig milstolpe i det internationella politiska och normgivande arbetet för jämställdhet. Insikten om jämställdhetsfrågornas betydelse för att uppnå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling har således gradvis fördjupats. Kvinnorna utgör hälften av jordens befolkning, men deras möjligheter att påverka, delta i och dra fördel av utvecklingen är i de flesta länder små. Kvinnornas och barnens rättigheter liksom kvinnornas deltagande i de demokratiska processerna behöver därför lyftas fram ännu tydligare. Förra våren beslutade riksdagen att jämställdhet mellan kvinnor och män skulle vara ett nytt mål för utvecklingssamarbetet. Det innebär bl.a. att det multilaterala utvecklingssamarbetet och de analyser och insatser som genomförs av FN skall präglas av jämställdhetsperspektivet. Inom UD arbetar man med att stärka kompetensen i jämställdhetsfrågor inom biståndsförvaltningen. Internationellt skall Sverige verka för att allt utvecklingssamarbete skall präglas av detta. På regeringens uppdrag har Sida utarbetat ett handlingsprogram för hur jämställdhetsfrågor skall integreras i utvecklingssamarbetet. Av betänkandet framgår att utskottet utgår ifrån att det avsnitt i Sidas halvårsrapport som behandlar jämställdhet mellan kvinnor och män ytterligare kommer att fördjupas i takt med att arbetet med att integrera jämställdhetsaspekter i allt bistånd fortskrider. Fru talman! Som jag redan har påpekat bör barnens rättigheter uppmärksammas mer än vad som hittills skett. Barnfrågorna har också de senaste åren fått en allt större uppmärksamhet i det internationella utvecklingsarbetet. Vi har i utskottet erfarit att Regeringskansliet skissar på ett mer samlat och systematiskt barnperspektiv i biståndet. Ett projekt startades av Sida förra året, Barn i det svenska biståndet, där målet är att öka medvetenheten och kompetensen för att på sikt introducera ett tydligare barnperspektiv i det svenska biståndet. Barnperspektivet kommer dessutom att uppmärksammas både i regeringens fattigdomsskrivelse och i demokratiskrivelsen. Den sexuella exploatering av barn som förekommer på många håll i världen upprör oss alla. Sverige deltar aktivt i uppföljningen av världskongressen mot sexuell exploatering av barn. Bl.a. togs i april i år initiativ till en diskussion kring uppföljningsarbetet mellan representanter för olika FN-organ och andra internationella aktörer. Barnen är de verkligt stora förlorarna i alla väpnade konflikter. Sverige har varit en stark tillskyndare när det gäller den FN-studie som genomförts under ledning av Garca Machel angående barn i väpnade konflikter. Vi har i utskottet kunna konstatera att regeringen ställer sig bakom de rekommendationer som studien resulterat i. Utskottet delar uppfattningen att det är angeläget att uppmärksamma tioårsjubileet av barnkonventionens tillkomst. Det skulle t.ex. kunna ske genom en internationell konferens om hur konventionen kan och bör förverkligas i utvecklingssamarbetet. De uppfattningar som i flera motioner kommer till uttryck när det gäller stärkandet av rättsstaten, respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och marknadsekonomi ligger väl i linje med regeringens och utskottets synpunkter, som i olika sammanhang uttalats i både MR och biståndsbetänkanden. De ligger också i linje med de överväganden som framförts av regeringen om hur detta stöd skall utformas. Utskottet förutsätter därför att de synpunkter på biståndets utformning avseende demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet som ges i motionerna beaktas i det pågående arbetet inom Sida och UD. I motioner från Moderaterna och Folkpartiet yrkas dels att bistånd inte får ges till statsmakter som systematiskt kränker de mänskliga rättigheterna, dels att bistånd endast får ges via enskilda organisationer i diktaturer. Utskottet anser att bistånd i vissa fall kan användas på ett positivt sätt genom att man i en förtroendefull dialog med länder där det förekommer kränkningar av de mänskliga rättigheterna kan förbättra situationen och påverka utvecklingen. I praktiken går demokratistöd vanligen via enskilda organisationer men är riktat till både enskilda organisationer och myndigheter i mottagarlandet. Något krav på att biståndet måste gå via enskilda organisationer vill utskottet inte ställa sig bakom. När det gäller kravet på en årlig rapport från regeringen till riksdagen om tillståndet beträffande de mänskliga rättigheterna i länder som tar emot svenskt bistånd, förutsätter utskottet att det även i framtiden kommer att ges en samlad bild av läget beträffande respekten för de mänskliga rättigheterna och demokrati i mottagarländerna, exempelvis som en bilaga till budgetpropositionen. Jag vidhåller den uppfattning som utskottet tidigare intagit och yrkar därmed avslag på reservationen som föreligger. I en motion från Vänsterpartiet tar man upp problemet med de svåra levnads och arbetsvillkor som många kvinnliga gästarbetare lever under. Utskottet delar i allt väsentligt motionärens synpunkter och anser att det skulle vara lämpligt att särskilt uppmärksamma kvinnliga gästarbetares situation under FN:s kvinnokommissions möte våren 1998, då våld mot kvinnor kommer att vara ett av huvudämnena. De sociala sektorerna, framför allt utbildning och hälsovård, har alltid intagit en central plats i det svenska utvecklingssamarbetet. I dag går de flesta barn i skolan i de mer utvecklade länderna i Asien, Latinamerika och Afrika. De som inte har tillgång till undervisning är de fattiga flickorna. Det svenska samarbetet bör därför inriktas på att utveckla det existerande skolväsendet, så att det når alla barn, och på att höja kvaliteten i undervisningen. Det blir då också ett led i jämställdhetsarbetet. För att förstärka fattigdomsinriktningen i biståndet när det gäller både skolan och hälsovården krävs kraftfulla prioriteringar av de grundläggande delarna på bekostnad av storstadsbaserad, högre undervisning och sjukhusvård. I likhet med regeringen anser utskottet att primärvården bör prioriteras. Här råder stor politisk enighet.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
Fru talman! Det som Agneta Brendt sade om vikten av utveckling mot demokrati och respekt för mänskliga rättigheter var positivt. Vi ser fram emot de utlovade skrivelserna, som kommer att belysa denna fråga. Men avgörande för vårt vidare agerande är faktiskt att vi vet hur det ser ut i våra samarbetsländer när det gäller demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter. Vi väntar fortfarande på en utförlig rapport. Det har vi hittills inte fått. Den redovisning som hittills lämnats har varit helt otillfredsställande i detta hänseende. Den borgerliga regeringen gjorde ett första försök. Den andra gången var rapporten något bättre, men sedan försvann de uppgifterna ur de rapporter som kommit. Vi väntar fortfarande på denna utförliga rapport, Agneta Brendt. Riksdagen har icke fått någon sådan.

Fru talman! Då ser vi fram mot det också. Vi kommer att återkomma med denna reservation ända till dess vi är nöjda med den rapportering regeringen ger oss.

Fru talman! Det betänkande som vi nu diskuterar är mycket omfattande. Det finns motioner med ungefär 150 olika yrkanden. De flesta av yrkandena är inte nya. Eftersom vi diskuterar biståndsfrågor vid olika tillfällen under ett riksdagsår är det många frågor som återkommer i detta betänkande. Dit hör kravet på en parlamentarisk biståndspolitisk utredning, som återfinns i reservation 1. Jag står givetvis bakom reservation 1, liksom övriga reservationer där vi moderater finns med. En fråga som vi har uppmärksammat i utskottet är den låga andelen upphandlingar från svenska företag inom FN-organen. I januari förra året genomförde utskottet en preliminär studie med syfte att belysa möjligheterna för Sverige och svenska företag att öka sin handel av de multilaterala organens upphandling. Samtidigt är det viktigt att betona betydelsen av ett obundet bistånd. Det är givetvis självklart att vi skall följa internationella upphandlingsregler på området. Vi blev uppmärksammade på problemet vid ett studiebesök i Köpenhamn, där vi besökta Unicefs och UNDP:s stora lager. Vi kunde där konstatera att man köper betydligt mer från t.ex. Danmark än från Sverige. PUG - och arbetet med att följa ärendet inom UD. En annan och senare rapport i samma ärende - PUG 1996:3 - visar att allt inte är väl beställt. Jag har i en motion som behandlas i betänkandet påpekat att den svenska marknadsandelen inom området upphandling av varor och tjänster från FN:s olika organ har minskat kraftigt - från 3,5 % till under 1 % under några år. Den totala upphandlingen är på ca 30 miljarder kronor. Att den svenska marknadsandelen har minskat kan bero på att det är svårt för ett litet företag, t.ex., att ge sig in på den stora internationella FN-marknaden. Det har också varit litet si och så med betalningen. Det är en hel del företag som inte har fått betalt i tid. Det går att klara för stora företag, men för ett litet företag som inte har så god likviditet kan det vara omöjligt att genomföra en sådan affär. I den rapport som jag hänvisar till nämns också som skäl till att svenska företag nu säljer mindre till FN att Sverige dragit ned på sin projektbevakning, särskilt ute på fältet. I rapporten säger man t.o.m. att Sverige torde ligga nära botten när det gäller att satsa på projektbevakning i jämförelse med andra länder. Följande fråga ställs: "Inte skall väl Sverige sätta ribban lägre än övriga nordiska länder om man också betänker de nationellt prioriterade målen för tillväxt och sysselsättning?". Det sägs i rapporten att de olika FN-organen borde samarbeta mer på detta område, men man eftersträvar också ett större nationellt samarbete. De organisationer och politiska organ man tänker på är Utrikesdepartementet, Närings och handelsdepartementet, Exportrådet, Sida och Försvaret. Rent allmänt sägs i rapporten att motsvarande samarbete fungerar bättre i våra nordiska grannländer. Utskottet har på ett positivt sätt behandlat min motion. Man säger t.o.m. att man instämmer i motionärens krav på ökade ansträngningar för att om möjligt öka upphandlingen från svenska företag i FN organ. Man förutsätter dessutom att regeringen fortsätter att på olika sätt verka för detta. Fru talman! Jag har därför för närvarande ingen annan åsikt än utskottet, men jag kommer att noga följa ärendet i fortsättningen.

Fru talman! Jag tycker att det ämne som Lars Hjertén tar upp är väldigt viktigt. Sverige är ett aktivt biståndsgivarland i jämförelse med andra länder. Det är litet anmärkningsvärt att svenska företags förmåga att ta vara på det som biståndet ger inte alls står i proportion till det bistånd vi ger. Här talar vi såvitt jag förstår inte om bundet bistånd, som jag hoppas att varken Lars Hjertén eller jag vill ha, utan om det obundna biståndet. Den fria marknaden skall få råda, så att biståndet blir så effektivt som möjligt. Det är inte bra att svenska företag inte håller sig framme på denna marknad. Det finns två sidor av detta mynt. För det första är det uppenbart att de svenska företagen är dåliga på att ta vara på det som FN bjuder och det som biståndet bjuder. Man är så inriktad på annan internationell verksamhet. Det är väldigt viktigt att vi uppmärksammar dem på detta tillsammans. Biståndet är också en viktig marknad. Företagen gör också en biståndsinsats. För det andra är det viktigt att de svenska statsmyndigheterna uppmärksammar företagen på detta, dels i den fältverksamhet som Hjertén tar upp, dels centralt inom Regeringskansliet. Såvitt jag förstår pågår nu ett arbete för att frågorna skall uppmärksammas inom Regeringskansliet. Det är mycket viktigt.
Fru talman! Jag tackar Berndt Ekholm för det kraftfulla stödet för min motion - ett stöd som också utskottet har givit. Jag tror precis som Berndt Ekholm att det är en väldigt viktig fråga. De små företag som det ofta är fråga om har inte kontakter för och möjligheter att handla på en stor internationell marknad. De behöver stöd bl.a. genom projektbevakning. Den bevakningen har inte varit särskilt framgångsrik. Det visar resultaten. Det finns i dag en betydligt mindre andel svenska företag inom denna verksamhet än för några år sedan. Jag skall följa utvecklingen mycket noggrant i framtiden.

Fru talman! Jag borde naturligtvis vara nöjd och sitta still när utskottet i sitt betänkande skriver följande om den motion, U203, som Bertil Persson och jag har skrivit: "Utskottet delar många av de synpunkter som lämnats i motionen och förutsätter att dessa, eller liknande överväganden, kommer att ligga till grund för det fortsatta samarbetet med Mongoliet". Man anser att motionen därmed är besvarad. Man hänvisar också till att besök från svensk sida - från Sida och UD - skall ske under våren i Mongoliet. Några ord är ändå på sin plats, inte minst mot bakgrund av Berndt Ekholms och K-G Biörsmarks meningsutbyte tidigare när det gällde vilka krav man kan ställa på demokratiseringsprocessen i ett land. Mongoliet är ett till ytan stort men ändå litet land, klämt mellan stora grannar. Det är en diktatur - ett land ännu famlande efter demokratin med framsteg och brister. När vi som de första skandinaviska politikerna kom på besök efter maktövertagandet och de första fria valen slogs vi av hur moget man uppträdde. Jag anser att vi kan peka på Mongoliet som ett föredöme när det gäller länder med nyvunnen frihet. Efter tre kvarts sekel av kommunistiskt förtryck lyckades det för Demokratiska unionen, dvs. moderaterna och socialdemokraterna i Mongoliet, att tillsammans efter fria val för snart ett år sedan fredligt ta över och bilda en majoritetsregering. Bara maktöverföringen visar på en otroligt snabb och stor politisk mognad. Där finns en fri press. Man har konkurrerande TV kanaler, och det är en öppen och fri debatt. Men man märker också själv att man skulle behöva litet stöd i utvecklingen av detta. Det har bildats någonting som kallas Demokratiinstitutet. Där samarbetar fackföreningar, alla politiska partier utom just det gamla kommunistpartiet, företagarföreningar och en del andra organisationer som har uppstått. Man har i detta sitt arbete stöd av tyska Konrad Adenauer Stiftung. Man talade om för oss att man också är väldigt medveten om att Sverige är ett av de länder som har den mest utvecklade folkrörelsestrukturen. Man skulle vilja lära sig av oss, för man visste att de folkliga organisationerna är så oerhört väsentliga för demokratins utveckling. Man vill inte bli omhändertagen, vilket man konstaterade flera gånger med hänvisning till exempel som finns ute i världen. Vi från i-världen, inte minst från Sverige, har ibland tagit över. Man vill ha stöd vad gäller att skaffa kunnande. Man vill kunna utveckla infrastruktur och bygga upp småindustrier och verkstäder ute på landsbygden. Man vill som sagt ha hjälp med att bygga vidare på demokratin. Detta är ett väldigt fint exempel på hur man kan arbeta. Det visar också att man trots både ekonomiska och andra bekymmer verkligen kan satsa på demokratin parallellt med den materiella utvecklingen. Det är därför jag inte tycker att de slantar vi hittills har givit till utvecklingen av Mongoliet - de senaste åren mellan 2,5 och 10 miljoner kronor - är speciellt mycket att yvas över. Jag kommer självfallet att med stort intresse följa både Sidas och UD:s arbete med frågan, och självfallet också Mongoliets egna strävanden. Ett uttryck för att man är väldigt intresserad av oss, förutom att man stödde oss när det gällde medlemskapet i FN:s säkerhetsråd, är också att man i sitt parlament, Stora Chural, har bildat ett mongolisktsvenskt parlamentarikersällskap. Det gjorde man innan några svenskar ännu hade varit där. Man hoppas att man också skall få samarbeta med det svenska parlamentet när det gäller utvecklingen av demokratin och därmed också av landet i sin helhet. Det finns ett stort antal punkter där man egentligen bara har önskat litet extra hjälp med kunnande, som jag nämnde. Förmodligen finns det i landet otroliga tillgångar av naturgas, olja och sådant som man i dag är helt beroende av den stora grannen nordväst om sig för att kunna få ta del av. Om vi kan hjälpa Mongoliet med att förbättra både sin ekonomi och sin demokrati tycker jag att det är en lovvärd insats från Sveriges sida. Jag kommer, som sagt, att följa hur dessa frågor sköts. Trots den positiva behandlingen i utskottet kan jag nästan förutskicka att vi, om det inte går åt det håll som vi motionärer hoppas, säkert kommer tillbaka.
Fru talman! Jag har i samband med ett besök i Peking för inte alltför längesedan också blivit uppmärksammad på frågan om utvecklingen i Mongoliet. Jag fick då klart för mig att den svenska regeringen på något sätt - och på ort och ställe - närmare skulle sätta sig in i situationen i Mongoliet. Jag förutsätter att UD:s och Sidas resa verkligen blir av. Det är ju den information som vi har fått i utskottet. Över huvud taget tycker jag att det är bra att vi intresserar oss mer för Asien. Jag välkomnar att regeringen ämnar lämna en djupare redovisning av våra relationer till Asien. Jag tror att vi har mycket att lära av Asien. Delar av Asien har haft en betydligt snabbare utveckling än Afrika. Det är viktigt att lära av den. Jag tror också att den utveckling som vi kan se i Mongoliet rymmer något positivt. Vi skall inte heller glömma Mongoliets geografiskt intressanta läge; Mongoliet är granne till Kina. Vi har tidigare här i debatten hört talas om kontakter som riksdagsmän har haft med Nordkorea och andra länder. Oavsett om det råkar vara demokratier eller diktaturer tror jag att ett ökat intresse för Asien är positivt. Jag tänker då inte minst på Mongoliet.
Fru talman! Jag får tacka Berndt Ekholm för de orden. Jag kan bara konstatera att man, om man skall satsa på att vidareutveckla sina förbindelser med länder, bör göra det med Mongoliet. Mongoliet har faktiskt uppvisat en stabilitet av en helt annan karaktär än andra länder som har varit på tapeten i debatten.

Fru talman! Pierre Schori berörde i en tidigare replik den moderna fredsforskningens kanske viktigaste enskilda tes, nämligen att demokratier inte går i krig med varandra. Han hävdade att detta inte håller, eftersom USA på sin tid medverkade till att störta en vald regim i Guatemala. Detta var inte huvudskälet till att jag har begärt ordet. Men jag vill passa på att kommentera även detta. Det är nämligen ett uppenbart fall av missförstånd av denna grundläggande tes eller iakttagelse. Och det är värt att föra det till protokollet. Denna tes säger helt enkelt att demokratier hittills inte har gått i krig med varandra. Den säger inte att demokratier alltid beter sig moraliskt klanderfritt gentemot andra stater eller att demokratier inte inlåter sig på sådant som de inte borde göra. Det är viktigt att få sagt detta. Det är oerhört viktigt att iaktta just detta samband mellan en demokratisk kultur i inrikespolitiken i olika länder och förmågan att förstå att konflikter utåt också lämpligen löses med demokratins metod, alltså med kompromisser, samtal och öppen samexistens. Man skall vara försiktig med att tala om absoluta lagar i sådana här sammanhang. Men det är ju ett oerhört starkt samband, och det kullkastas inte av att demokratier i olika sammanhang har gjort allt möjligt som de inte borde göra. Demokratier går inte i krig med varandra. Så har i alla fall inte skett hittills. Det som föranledde mig att begära ordet var några formuleringar av Eva Zetterberg i ett replikskifte med De var så anmärkningsvärda att det är viktigt att de bemöts ytterligare utöver vad som kunde ske i det replikskiftet. Eva Zetterberg sade att hon inte ser Kuba som en fullfjädrad demokrati; jag skrev upp orden. Något senare sade hon att Kuba inte är en flerpartidemokrati, underförstått: det finns andra sorters demokratier än de som har flera partier som människorna kan välja mellan. Det finns alltså andra sorters demokratier än sådana där människor fritt kan välja mellan olika partier och därmed ta ställning till vilka politiska krafter som bör styra det land där de bor. Dessutom sade Eva Zetterberg att det inte bara finns demokrati och diktatur att välja mellan utan att det finns flera steg däremellan. Det skulle möjligen vara begripligt om det var i ett sammanhang där man resonerade om demokratiers funktionsförmåga under olika betingelser. Det finns demokratier som fungerar mycket dåligt. Det finns demokratier som fungerar bra. Det finns demokratier med mycket korruption. Det finns allt möjligt sådant. Man kan föra ett resonemang om betingelserna för att en demokrati skall kunna bli stabil och väl fungerande. Men om möjligheten att välja fritt mellan olika politiska alternativ saknas finns inte demokrati. På Kuba finns den inte. Därför är detta resonemang som Eva Zetterberg för i denna kammare uppseendeväckande. Jag har föreställt mig att det finns en strävan inom Vänsterpartiet mot att komma bort från den typ av resonemang i sådana här frågor som var så vanliga i partiets äldre historia. Men här kommer precis den typ av argumentering som vi har hört förut upp igen. Demokrati betyder enligt alla normala definitioner att folket i ett land styr landet genom att delta i fria val med allmän rösträtt och politisk frihet. Man skall alltså ha möjlighet att välja mellan olika politiska alternativ. Därmed kan man rösta bort regeringen om den är dålig. Och man kan kritisera regeringen genom en fri press och en fri debatt på olika nivåer i samhället. Detta kan man inte göra på Kuba. Därför finns det inget som helst underlag för att föra något resonemang om att Kuba skulle vara något slags mellanläge eller något annat. Kuba är en diktatur - punkt. Det är på det sättet. Om ett parti i Sveriges riksdag medger en tolkning av demokratibegreppet som innefattar det som alla vi andra med normalt språkbruk kallar för diktatur bör det påtalas i talarstolen. Det har jag nu gjort.
Fru talman! Det replikskifte som jag hade med K G Biörsmark gällde om man kan jämställa förtrycket i Kina med de övergrepp som sker på Kuba. Jag och Vänsterpartiet hävdar att det finns en väsentlig skillnad. I Kina ägnar man sig åt systematiska övergrepp. Det finns varken flerpartisystem eller möjlighet att uttrycka opposition. Dessutom förtrycks stora grupper av människor. Man har en syn på kvinnor som lägre stående människor. Det yttrar sig exempelvis i riktade aborter. Man aborterar kvinnofoster etc. Jag tänker på situationen på barnhemmen, men jag skall inte gå in närmare på detta. Jag menar att det solklart är en diktatur i Kina. Övergreppen är många och inbegriper också politiska avrättningar osv. När det gäller Kuba har vi från Vänsterpartiet gått fram med en hård kritik. Vi anser inte att Kuba är en diktatur men inte heller att det är en fullfjädrad demokrati. Jag kanske inte använde ett bra ord. Det finns stora brister när det gäller det demokratiska styrelsesättet på Kuba, bl.a. när det gäller flerpartisystem och behandlingen av oppositionella. Vi har med kraft gått ut och kritiserat Kuba i dessa avseenden. Men jag hävdar att demokratibegreppet inte bara måste diskuteras till dess form. Det finns nämligen flera länder i världen med flerpartisystem som definitivt bara har en demokrati till formen. I andra länder som diskuterats nyligen, t.ex. Peru, förtrycks människor för sina åsikters skull och kastas i fängelse utan att få rättslig prövning. Vi har andra länder som har genomgått en utveckling - t.ex. Chile, som är på väg mot en fullständig demokrati men ännu inte har uppnått det. Det finns alltså flera lägen däremellan, anser jag.
Fru talman! Precis detta formuleringssätt kommer jag ihåg från den gången för en del år sedan då det Moskvatrogna kommunistpartiet i Portugal försökte undvika att landet skulle få en normal västeuropeisk demokrati och i stället göra det till en kommunistisk diktatur. Då använde man exakt den här sortens argumentering. Detta kommenterades av den dåvarande socialistledaren i Portugal, Mário Soares, som senare blev president - i fria val, Eva Zetterberg - med att demokrati är demokrati. Punkt. La démocratie c'est la démocratie. Det finns inget mer att säga. Antingen finns det fria val, flerpartisystem och fri press eller också finns det inte. Det kan inte finnas något mellanläge. Att ha synpunkter på aborter, barnhem och politiska avrättningar är alldeles förträffligt i och för sig. Men det som allra mest uppenbart förenar Kuba och Kina när det gäller styrelseskicket - det kan ju tänkas vara ett och annat som förenar dem också när det gäller barnhem; det skulle inte förvåna mig - är att i båda dessa länder saknas möjligheten för medborgarna att i fria val avsätta dem som styr.
Fru talman! Att tala om demokrati eller icke demokrati och däremellan inga mellanlägen, eller om att det finns länder som är mer demokratiskt styrda än andra, tycker jag är att förenkla frågeställningen oerhört. Den här möjligheten till replik tillåter mig inte att gå in på det, men det vore väl värt ytterligare diskussioner. Vad jag undrar är: Var landar Håkan Holmberg? Vad landar det på för Kubas del? Det här utgick från internationellt utvecklingsbistånd. Min ståndpunkt är att jag vill påverka genom kontakter med Kuba. Det exempel jag gav Karl-Göran Biörsmark var att vi möjliggör för kubanska ekonomistudenter att lära sig marknadsekonomi och att se hur en marknadsekonomi kan fungera i ett demokratiskt samhälle. Det ser jag som ett utmärkt sätt att föra dessa tankegångar vidare. Men det ser uppenbarligen inte Folkpartiet. I stället är det genom isolering av Kuba och enbart genom frivilliga organisationer som man skall kunna åstadkomma en förändring där. Det tycker jag är anmärkningsvärt för att komma från Folkpartiet.
Fru talman! Som den som läser protokollet inser, och som den som lyssnade på replikskiftet mellan Karl-Göran Biörsmark och Eva Zetterberg förut mycket tydligt hörde, vill Folkpartiet stödja demokratiseringsarbetet på Kuba genom stöd till enskilda organisationer. Dessa kan göra just det som vi inte kan förvänta oss att regimen i landet kommer att göra, eftersom det då handlar om att den kommer att avsättas - om det blir demokrati blir det ju fria val. Det finns ju en opposition - liberaler, socialdemokrater, kristdemokrater, kanske rent av någon sorts vänstersocialister i opposition. Men dessa får inte chansen, därför att på Kuba får man inte bilda fria partier och ställa upp i fria val. Det är precis denna oförmåga att inse detta grundläggande förhållande, också hos dagens vänsterparti några år efter Berlinmurens fall, som föranledde min replik. Jag tycker inte att något som Eva Zetterberg har sagt bidrar till att revidera mitt inledande omdöme på något sätt.
Fru talman! Vi har diskuterat i många timmar, och vi kan nog enas om en sak: Sverige har ett bistånd av god internationell kvalitet. Under de tre decennier vi har varit mycket aktiva har detta utvecklats från uhjälp till projekt, till sammanhang och helhetstänkande. Från traditionellt bistånd går vi nu till utvecklingssamarbete för 2000-talet. Kärnuppgiften - att hjälpa till så att de fattiga människorna får makt - finns kvar från proposition 100, som Karl-Göran Biörsmark var inne på. Nu handlar det mycket om att bryta biståndsberoendet, om en utveckling som bygger på självtillit och inhemskt sparande och som stärker ländernas och människornas eget ansvarstagande. Bistånd på 2000-talet handlar också om att hjälpa de fattigaste länderna att bli del av den internationella ekonomin i samspelet mellan handel och integration. Mer än fem miljarder människor står utanför globaliseringen i dag. Där måste de in för att man skall kunna skapa lyftet ur fattigdom. Framför allt handlar bistånd på 2000-talet om en demokratiskt hållbar utveckling - som prioriterar de fattiga och inte marginaliserar dem, som värnar miljön och inte nedvärderar den och som lyfter fram kvinnorna och inte diskriminerar dem. Hållbar utveckling skapar jobb som ger tillväxt, inte tillväxt som inte skapar jobb. Om strategierna för 2000-talets internationella utvecklingssamarbete fullföljs och lyckas, och om världssamfundet också kan skapa finansieringssystem för våra gemensamma uppgifter, då kan den fas som biståndet nu påbörjat också bli dess sista. Vid dess ände finns en värld där biståndet inte längre behövs, men väl samarbete och solidaritet.

Fru talman! Jag hade egentligen inte begärt ordet i denna debatt, eftersom vi i stort sett har varit överens i utrikesutskottet när vi har tittat på agerandet i Europarådet, där kampen för mänskliga rättigheter och demokrati har varit ett framträdande drag. Men sedan visade det sig, när vi fick handlingarna, att ett särskilt yttrande som gäller Turkiet och Europarådets behandling av Turkiets medlemskap i Europarådet inte har kommit med. Därför ser jag mig föranlåten att läsa upp detta särskilda yttrande. Jag vill också säga att jag tycker att situationen vad det gäller Turkiet ytterligare har spetsats till sedan vi behandlade betänkandet i utrikesutskottet i och med att Turkiet har gjort intrång i norra Irak. Det har kommit rapporter om att tusentals personer har mördats. Naturligtvis har man hävdat att det är PKK soldater som har mördats, men vi vet också från rapporter att stora delar av den civila befolkningen har drabbats. Det är mycket allvarligt. Från Vänsterpartiets sida fördömer vi starkt den här invasionen från Turkiets sida. Det särskilda yttrande som skulle ha medföljt ärendet är gemensamt för Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Utgångspunkten är att utskottet tar upp frågan om uteslutning eller inte av Turkiet från Europarådet. Vi har kommit fram till att det för närvarande inte finns sådana förutsättningar, men att möjligheten inte bör uteslutas för framtiden. Yttrandet lyder så här: Det är värdefullt att, så långt det är möjligt, inte utesluta de länder som dåligt följer de gemensamma överenskommelserna. Men om inte rättelse sker, eller ens en positiv utveckling påbörjas, måste en tillfällig suspendering kunna användas. Turkiet har under ett antal år givit löften man inte har hållit om att efterleva de grundläggande krav som Europarådet har vad gäller mänskliga rättigheter. Tortyr och "försvinnanden" är fortfarande vanligt. Samtidigt är ett oförsonligt förhållningssätt gentemot framför allt den kurdiska befolkningen något fullständigt oacceptabelt. Tusentals byar har bränts ned, jordar förstörts, och människor har hemlösa och jordlösa tvingats på flykt i sitt eget land. En sak är att fatta beslut om en ny, strängare lagstiftning - en annan sak är att få den att genomsyra samhället och fungera ut i de sista leden av militärer, säkerhetstjänst, poliser och fångvaktare. Nyss har en mer europeiskt anpassad lagstiftning om bl.a. häktningstider antagits av Turkiets parlament, men hur den kommer att praktiseras är fortfarande ovisst. Vad gäller konventionen om de mänskliga rättigheterna och tortyrkonventionen, som Turkiet skrivit under, praktiseras de fortfarande inte. I ett särskilt meddelande har utrikesministern, tillika vice premiärministern, Tansu Çiller sagt att MR-frågorna skall ha försvunnit från agendan vid årets slut, dvs. Turkiet skall då ha visat omvärlden att man tagit itu med problemen och att lagstiftningen fungerar på alla nivåer. Liknande löften fick vi som träffade den turkiska ambassadören i riksdagen den 11 april i år bekräftade med emfas. Visar det sig att Turkiet ännu en gång inte genomför det man givit löfte om bör en tillfällig suspendering omedelbart genomföras. Avstängning av Turkiet kan bli aktuell om det t.ex. klargörs att Turkiets säkerhetstjänst använder yrkesförbrytare för att genomföra aktioner utomlands mot medborgare från Turkiet eller andra länder. Samma situation kan uppstå om Turkiet, trots ändringar i lagstiftningen och i strid med internationella konventioner som Turkiet har anslutit sig till, fortsätter att begå övergrepp mot mänskliga rättigheter. Detta för att visa respekt för alla de utsatta människorna i Turkiet, respekt inför de torterade, de mördade och alla de som förlorat sina anhöriga, men också respekt för allmänna demokratiska värden, internationella överenskommelser och de grundläggande mänskliga rättigheterna, som vi sätter högt.

Fru talman! Jag var inte heller anmäld på talarlistan för det här ärendet. Men som ordförande i ett av den parlamentariska församlingens främsta utskott, the Committee on Legal Affairs and Human Rights, utskottet för juridiska frågor och mänskliga rättigheter, tycker jag ändå att jag bör komma med några kommentarer. Det är ett bra betänkande, som i stort återger det som Europarådet sysslar med. Inte minst tycker jag att det på ett utomordentligt sätt kommer fram vad som sker i den parlamentariska församlingen, som har blivit kraftigt utvidgad efter den allmänna upptagning av medlemsstater som har skett. Det råder väl inget tvivel om att Europarådet har kommit att få en större betydelse. Det har stor betydelse inte minst för demokratiseringssträvandena i Öst och Centraleuropa, för möjligheterna att införa mänskliga rättigheter och för att göra det möjligt för dessa länder att ta sin rättmätiga plats i den europeiska kretsen. Jag skall inte gå in närmare på de olika frågor som är aktuella. Jag vill bara konstatera att monitoring, övervakning, har blivit en allt väsentligare uppgift, så väsentlig att den nu har lämnats över till en alldeles särskild kommitté, från att tidigare ha sorterat under det juridiska utskottet, som dock blivit alltför överhopat med arbete. Denna monitoring, övervakning, är slutförd av utskottet för juridiska frågor vad gäller Rumänien och Estland. Inte minst i Rumänien har vi kunnat se hur Europarådet har haft ett stort inflytande på den allmänna utvecklingen. Det gäller också de baltiska staterna och andra av de nya medlemsländerna. Men naturligtvis finns det en rad akuta problem. Ett har redan berörts i dag. Det är Turkiet. Turkiet har varit ett bekymmer och är alltfort ett bekymmer. Men man hoppas innerligt att problemet skall kunna lösas. Det finns trots allt också positiva tecken i skyn. Man måste också betänka den svåra ställning som Turkiet i många hänseenden har. Men det är inte det enda problemet. Bosnien Hercegovina är ett annat som vi ägnar stor uppmärksamhet, för att inte tala om Albanien, där vi trodde att man skulle ha kunnat gå en annan utveckling till mötes än den som verkligen kom att äga rum. Cypern är naturligtvis ett annat problem som kommer att påkalla uppmärksamhet, liksom de nya länder som bankar på dörren för att, utöver de 40 stater som i dag är medlemmar, också komma in. I första hand är det Georgien, Armenien, Azerbajdzjan och Bosnien En reflexion vill jag göra. För mig som svensk och som ordförande i den parlamentariska församlingens juridiska utskott syns det ibland litet grand genant när Sverige inte har ratificerat de konventioner som har antagits. Det finns motioner om detta som gäller minoritetsspråkskonventionen. Det finns också en motion som påtalar konventionen till skydd för de nationella minoriteterna. Vi har ett annat problem i den nya domstolsorganisationen som skall till. Det finns kanske skäl till att Sverige har hållit tillbaka sin ratificering. Men jag hoppas verkligen att det skall bli möjligt för Sverige att mycket snart kunna ratificera. Allra sist, fru talman, när skall man i det här landet lära sig att skilja mellan Europarådet och Europeiska unionen? Pressen skriver många gånger om vad som sker i Europarådet. Men vi har kunnat se hur rubriken i stället knyter an till EU, Europeiska unionen. Det vore verkligen en nåd att stilla bedja om att den okunnigheten kunde skingras och att vi kunde få litet upplysning också om vad Europarådet går för i fortsättningen. Tack!

Fru talman! Låt mig få börja med att yrka bifall till utrikesutskottets betänkande nr 9 om verksamheten inom OSSE under 1996. OSSE:s styrka ligger i dess tillämpning av det breda och vidgade säkerhetsbegreppet. Frågor rörande demokratiuppbyggnad och mänskliga rättigheter har kommit att få en allt större säkerhetspolitisk betydelse. Säkerhet skapas inte med militära maktmedel utan byggs underifrån med konfliktförebyggande åtgärder, preventiv diplomati och snabba insatser för att minska uppkomna motsättningar och spänningar och undanröja miljörisker och sociala spänningar. Denna helhetssyn har legat till grund för de verksamheter och den speciella kompetens som OSSE under en följd av år har utvecklat. Permanenta rådet, det beslutsfattande organ som sammanträder varje vecka i Wien, kan i princip behandla alla situationer som på något sätt rör Europas säkerhet. Det kan gälla frågor som sammanhänger med bristande respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer eller frågor med anknytning till ekonomi och miljö. Genom uttalanden kan rådet erinra om de politiskt bindande åtaganden som medlemsländerna gjort och sätta press på parterna att försöka finna en lösning. Det finns långt fler inomstatliga konflikter än mellanstatliga konflikter i världen i dag. Länders politik gentemot nationella minoriteter har stor betydelse för stabilitet och säkerhet. Genom att på fredlig väg lösa minoritetstvister och främja respekten för internationella normer om de mänskliga rättigheterna, inbegripet rättigheter för personer som tillhör minoriteter, kan dessa konflikter förebyggas. Av denna anledning tillsatte OSSE under 1992 en högkommissarie för frågor som rör nationella minoriteter. Dennes uppdrag är inte att föra minoriteternas talan utan att fungera som ett konfliktförebyggande instrument för att försöka dämpa motsättningarna i frågor som rör nationella minoriteter och som annars skulle riskera att trappas upp till en konflikt. Därutöver har kommissarien till uppgift att varsko permanenta rådet så snart motsättningarna inte kan hanteras med de medel som står till hans förfogande. Minoritetskommissarien har genom ickeprovocerande och mycket effektiva arbetsmetoder på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att lösa problem med anknytning till nationella minoriteter. OSSE gör också sedan 1992 viktiga konfliktförebyggande fältinsatser på ort och ställe för att förhindra att meningsmotsättningar utvecklas till öppna konflikter. Exempelvis i de baltiska länderna arbetar OSSE med att bidra till att skapa förståelse och främja olika folkgruppers integration. representationen uppdelat på tre områden: övervakning av allmänna val, rustningskontroll och mänskliga rättigheter. I Makedonien fungerar OSSE-representationen som brobyggare för att förebygga konflikter mellan de olika befolkningsgrupperna, ett arbete som tillsammans med Unpredeps arbete med stor säkerhet bidragit till att vi sluppit se en utvidgning av den jugoslaviska konflikten. OSSE finns i dag representerat i elva länder där man arbetar med konfliktförebyggande insatser i fält. Frågor rörande demokratiuppbyggnad och respekt för de mänskliga rättigheterna har satt sin prägel på OSSE:s verksamhet alltsedan begynnelsen. OSSE:s breda säkerhetsbegrepp utgår från att dessa frågor har en direkt koppling till stabilitet och säkerhet. Kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter, ODIHR, i Warszawa fyller en viktig funktion inom detta område. Under 1996 har ledamöter av Sveriges riksdag kunnat resa ut och delta som valobservatörer i en rad medlemsländer inom OSSE. Jag själv var i Albanien för att övervaka dess nationella val den 26 maj förra året, ett val som präglades av omfattande valfusk. Detta beskrevs i OSSE:s parlamentariska församlings rapport, men beskrevs ännu tydligare i ODIHR:s valövervakningsrapport. ODIHR:s rapport blev hårt kritiserad från en rad konservativa krafter i Europa. En stor debatt om Albanien ägde rum under parlamentarikerförsamlingens möte här i Stockholm förra sommaren. Parlamentarikerförsamlingen antog ett amerikanskt förslag där man krävde nya val i Albanien inom en snar framtid och under förbättrade villkor. Det är glädjande att parlamentarikerförsamlingen redan för ett år sedan anade vad som var på gång att ske i Albanien. Ledsamt är det däremot att inte alla svenska parlamentariker ställde upp på kravet om nya demokratiska val i Albanien. En moderat avstod, och en annan moderat röstade emot förslaget om nyval. Om beslutet hade kunnat fattas med en överväldigande majoritet hade detta kunnat ge en klar signal till den albanska regimen att omvärlden inte finner sig i att man förtrycker människors rätt till fria val. Men på grund av de konservativas attacker på ODIHR:s valobservation kunde Albaniens regim ta OSSE:s kritik med ro. Jag är övertygad om att många människoliv hade kunnat räddas om det internationella samfundet samfällt hade agerat för att uppfylla parlamentarikerförsamlingens krav om nya demokratiska val.

Fru talman! Miljöpartiet har en motion till den här redogörelsen om OSSE. Vi menar att miljö är säkerhetspolitik. Vi tycker att OSSE är en betydelsefull regional organisation med tydliga preventiva och konfliktförebyggande uppgifter. I samband med att säkerhetspolitiken behandlades i det gemensamma utrikes och försvarsutskottet behandlades också Miljöpartiets yrkande om att Sverige bör vara drivande när det gäller den vidgade hotbilden i OSSE-samarbetet, den där också miljön ingår. Utskottet anförde i sitt betänkande, som riksdagen också ställde sig bakom, att Sverige bör vara drivande när det gäller den vidgade hotbilden i OSSE samarbetet och i OSSE:s ekonomiska forum och framhålla miljöfrågornas betydelse för regionens säkerhetspolitiska utveckling liksom kopplingen mellan den säkerhetspolitiska utvecklingen och ökande ekonomiska och sociala klyftor. Men i regeringens skrivelse om OSSE saknas en beskrivning av de åtgärder som regeringen har eller borde ha vidtagit med anledning av riksdagsbeslutet. Det är utskottet som i betänkandet redogör för den hantering av miljöinsatser och problem som OSSE har arrangerat och deltagit i. Man skriver där att man varje år har ett ekonomiskt forum i Prag, där miljöfrågorna har en framträdande plats, och man har förutom det en rad miljöseminarier. I år har temat för detta forum varit ekonomiska aspekter på säkerhet, vilket ju inte direkt ger någon anknytning till miljön. Att miljöaspekterna beaktas vid alla generella överväganden, vilket utskottet försvarar sig med, är ingen garanti för vilken omfattning och betydelse miljöfrågorna har i OSSE:s arbete. Att beakta någonting är till intet förpliktigande. Vi i Miljöpartiet menar alltså att det finns anledning till att vi i Sverige tar fram ett åtgärdsprogram som grund för den miljömässiga ekonomiska utvecklingens betydelse för det säkerhetspolitiska samarbetet i OSSE. Under alla förhållanden är Sverige, precis som man sade i det första betänkandet från det sammansatta utskottet, drivande i dessa frågor. Vi tycker att det är väldigt viktigt att Sveriges arbete för miljön inom OSSE finns med i fortsättningen och att det blir ordentligt redogjort i skrivelsen, som förmodligen kommer nästa år också.